Herr talman! Per Petersson beklagar i ett i övrigt välbalanserat anförande att antalet anställda inom försvaret gått ned och planeras fortsätta gå ned. Men som i de flesta sentida försvarsmakter löper vi i Sverige en påtaglig risk för att vårt försvar institutionaliseras, vilket är ett krångligt ord för att kontorsarbetet håller på att tränga ut krigsförbandsövningar och materielinköp i kostnadshänseende. Vi måste inom försvaret liksom inom andra organisationer, inte minst inom näringslivet, se till att vi rationaliserar vår organisation för att säkerställa att byråkrati inte breder ut sig och knuffar undan nödvändiga resurser för materiel och repövningar. Självfallet måste de här minskningarna äga rum inom socialt acceptabla former, och så har varit fallet hittills. Gunnar Björk har gjort en riktig tolkning när han säger att A 20 inte kommer i fråga, och när han därför säger att kostnaderna för att fortsätta utvecklingsarbetet på Viggen handlar om 34 miljarder har han alldeles fel. Och när han utifrån det säger att det inte lönar sig att utreda om man inte kan komplettera Viggen i olika avseenden för att ge den en viss attackkapacitet, exempelvis med sjömålsrobot, förstår jag inte alls hans inställning. Jag beklagar att han inte kan ansluta sig till en sådan fortsatt upprustning av Viggen i vissa avseenden som kan befinnas vara tekniskt och operativt lämpliga, eftersom Viggen rimligtvis inte kan vara det omoderna flygplan som många i dagens flygplansdebatt vill göra det till. Det är bara tre år sedan det var fråga om att Viggen skulle kunna vara en av kandidaterna till ett mycket uppmärksammat flygplansköp i Europa. Det är inte ett år sedan ett annat land valde att köpa Viggen —en affär som sedan inte gick att genomföra av andra orsaker. Därför är det ganska konstigt att helt plötsligt Viggen — som dock har kostat oss så fruktansvärt mycket pengar — skulle ha blivit helt omodern på kort tid. Det gläder mig däremot att Gunnar Björk anser att alternativ 1 i mina direktiv till ÖB möjliggör ett allsidigt belysande av vilken flygplanstyp vi skall skaffa oss i fråga om skolflygplan med attackkapacitet. Regeringen avser inte att ändra dessa direktiv, och om de är vida är det väl ganska tillfredsställande. När Gunnar Björk talar om att många hundra miljoner gått åt till dessa många utredningar glömmer han att det är fråga om studiearbete, som utförs av redan anställd personal och i princip inte kostar något extra alls. Både Gunnar Björk och Bengt Gustavsson har dessutom en benägenhet att vilja gå in på tekniska detaljer i flygplanens utrustning och operativa diskussioner om hur de skall användas. Vi i folkpartiet är på den punkten litet mer ödmjuka. Vi anser att det finns mer framstående sakkunskap utanför denna kammare som har bättre möjligheter att göra korrekta.bedömningar angående de frågorna, både de tekniska och de operativa. 1974 års försvarsutrednings majoritet ansåg det inte möjligt att i samband med 1977 års försvarsbeslut fatta beslut om B3LA inom den föreslagna ramen. Men, Bengt Gustavsson, frågan skulle utredas ytterligare, och de fortsatta utredningarna visade att ett genomförande av detta program skulle kräva en högre ram för försvaret. På tal om denna högre ram tycker jag, i likhet med flera andra talare i den här debatten, att Bengt Gustavsson har glidit undan frågorna om den ramreducering på nära en halv miljard som socialdemokraterna i praktiken föreslagit när det gäller försvarsbudgeten för 1979/80. Han sade rent allmänt: Den linje som vi företräder stärker förtroendet för vårt försvar. Jag vill fråga Bengt Gustavsson: Var stärks förtroendet för vårt försvar genom att en sådan åtgärd vidtas? Stärks det i utlandet? Stärks det bland försvarsindustrins anställda? Stärks det i de försvarsanställdas led? — Jag kan inte finna att så kan bli fallet utan tvärtom att det förslaget vore förödande för moral och för faktisk försvarskraft inom vår försvarsmakt.
Herr talman! Försvarsministern säger att jag har beklagat att antalet anställda inom försvaret går ner, och man kan naturligtvis i och för sig ha orsak att beklaga det. Men vad jag påpekade, herr försvarsminister, var att vi, trots att antalet anställda och antalet kvalificerade enheter har minskat, nu haren våldsam medelsbrist inom försvaret. Jag gjorde detta påpekande för att visa svårigheterna för socialdemokraterna att i dagens läge förklara hur de vill sänka försvarskostnaderna med 450 miljoner. Detta förslag från deras håll är helt omöjligt. Vice ordföranden i försvarsutskottet har här på ett utomordentligt belysande sätt visat, hur omöjligt det är för dem att kunna förklara och försvara denna neddragning med 450 miljoner under kommande budgetår.

Vi tror inte att det är sakligt rimligt att tänka sig en så låg kostnadsram för försvaret inom 20 år, med tanke på att dess andel i dag är ca 3,4 26 av BNP.
Herr talman! Försvarsministern var fundersam över hur jag räknar. Det är riktigt att det för studier och utveckling är fråga om en kostnad på några hundra miljoner. Men för inköp av några divisioner av Viggenplan, som kostar kanske 50 milj.kr. per styck i framtiden, uppgår utgiften till totalt kanske 34 miljarder. Lars De Geer tycker då att det är synd att centern inte kan ansluta sig till den upprustning av Viggen som det är fråga om. Det är intressant att notera att det är fråga om en upprustning — det har alltså socialdemokraterna gått med på. Vi vill på centerhåll inte acceptera detta. Det är bara socialdemokraterna som har anslutit sig till den handlingslinjen. Jag tycker vidare att det är fel att tala illa om Viggen. Det vill jag inte göra. Jag menar att Viggen i dag är ett alldeles utomordentligt plan, som väl fyller sin uppgift i krigsorganisation. Men vad vi nu talar om är flygplanen i 1990-talets miljö, sedan vi genom nedläggning av både flygkrafter och marina krafter har skapat ett läge där fienden kommer närmare vår kust. Då behöver vi inte ha så oerhört dyrbara överljudsplan, som kostar 10 000 kr. i timmen och som kan möta fienden långt utanför gränserna. Då klarar vi oss med mindre flygplan, med vilka vi kan bevaka våra gränser, och ett flygplan av typ Åslingen passar bättre in i den filosofin. Den åsikten hade tidigare också socialdemokraterna. Lars De Geer säger vidare att Bengt Gustavsson och jag har gått alltför långt in på de tekniska detaljerna och att folkpartiet inte har någon åsikt i de frågorna. I det måste jag ge honom rätt. Det gäller inte heller bara i vad avser de tekniska frågorna — folkpartiet har nämligen inte haft en enda åsikt i hela flygplansfrågan. Propositionen innebar nej till BILA och nej till A 38, men vad man sade ja till framgick inte. Folkpartiet driver numera bara en enda fråga, nämligen utbyggnad till varje pris av kärnkraften och nya skatter på det området.
Herr talman! Jag beskyller inte Åslingen för att kapacitetsmässigt representera en upprustning som stridsflygplan. Det är uppenbarligen ett flygplan med lägre prestanda än Viggen. Om det ligger i linje med centerns allmänna utvecklingstänkande låter jag vara osagt. Jag tror att försvarsministern när han ställde en fråga till mig förväxlade det säkerhetspolitiska avsnittet i mitt anförande med den del som avsåg försvarspolitiken. Min bedömning gällde att verksamheten på nedrustningsområdet har en förtroerddeskapande effekt och framfördes i det säkerhetspolitiska avsnittet. Sedan må jag säga att det är förvånansvärt att de borgerliga partierna så helt bortser från de statsfinansiella perspektiven. När räntan på statsskulden om några år kommer att vara minst lika kostnadskrävande som utgiftsramarna för det militära försvaret, borde väl ändå detta stämma till eftertanke. Effektiva åtgärder måste till för att bromsa upp utgiftsexpansioner. Det är sålunda oundgängligt att begränsa statsbudgetens utgiftsexpansion, talar budgetministern om i kompletteringspropositionen. Men när vi socialdemokrater pekar på behovet av att begränsa utgifterna för det militära försvaret, där ju slöseriet med B3LA verkligen är ett bevis för att det går att spara, finns det ingen förståelse hos den borgerliga riksdagsmajoriteten. Därför kräver också den politiska anständigheten att man från det hållet också visar hur det skall gå till att nedbringa det orimligt stora budgetunderskottet. Konstruktionen är sådan att det inte är möjligt för ett oppositionsparti — det vet herrarna som varit uppe i debatten mycket väl — att gå in i hela budgeten och dissekera den. Vi har anmält en konsekvent inriktning av försvarspolitiken. Ett fullföljande av denna ryms inom de ramar som vi anvisar. Klarar ni som nu har regeringsansvaret inte av edra uppgifter i detta sammanhang, får jag väl ta orden från en f. d. finansminister och säga: Leave it to me.

Herr talman! Den svenska försvarsdebatten förs på något sätt som om samhällsutvecklingen och samhällsförändringen inte skulle påverka förutsättningarna för hur det svenska försvaret skall se ut, organiseras och fungera. Det har varit typiskt för hela efterkrigstiden att resonemanget mest har handlat om försvarsanslagens storlek och att varje förändring av dem i den ena eller andra riktningen påståtts förstärka resp. urholka den svenska försvarsförmågan. Det skall erkännas att debatten under 1970-talet blivit bättre, det har tagits mer hänsyn till andra faktorer än de rent militära, och framför allt har diskussionerna vidgats till andra grupper än dem som traditionellt intresserat sig för försvarsfrågan. Det är glädjande att det har skett en sådan förändring, men det återstår ännu mycket, innan vi har en försvarsdebatt i vårt land som väger in alla faktorer i säkerhetsoch försvarspolitiken. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion i anledning av årets försvarsproposition aktualiserat några viktiga frågeställningar kring problemet med det sårbara samhället. Det är förvånande hur litet uppmärksamhet dessa problem hittills har fått. I den allmänna försvarsdebatten och i talet om totalförsvaret avfärdas de med att lösningarna finns i vår försörjningsberedskap och att detta på ett tillfredsställande sätt hanteras inom det ekonomiska försvarets ram, administrerat av överstyrelsen för ekonomiskt försvar . Men faktum är ju att det ÖEF kan göra och de resurser som där finns inte är mer än en droppe i havet. När man talar med folk inom ÖEF, står det också fullt klart att de är medvetna om hela allvaret i denna situation. Vi har små möjligheter att klara folkhushållet ens i en avspänningssituation och ännu mycket mindre i ett krigstillstånd. Våra möjligheter på detta område har drastiskt försämrats sedan andra världskrigets beredskapstid, helt enkelt därför att den samhällsutveckling som vi har haft och har på ett helt planlöst sätt har snedvridit resurserna, koncentrerat befolkning och viktig produktion till vissa delar av landet och helt utarmat andra. Tillsammans med de ständigt ökande importbehoven av viktiga råvaror och en utbyggnad av alltmera centraliserade system för viktiga samhällsfunktioner medför detta att de ansträngningar som görs och de stora summor som satsas på försvarsområdet effektivt neutraliseras av utvecklingen i fredssamhället. Det gäller energiområdet, antingen det bygger på olja eller på kärnkraft, och det gäller kommunikationerna, som inte minst den militära planeringen till stor del bygger på. Vi måste vid en mobilisering flytta tiotusentals man från Sydoch Mellansverige för att fylla upp krigsorganisationen i norr, med åtföljande underhållsproblem i släptåg. Befolkningskoncentrationen till storstadsområden medför också att folkförsörjningen i vid mening, både när det gäller livsmedel och när det gäller andra oumbärliga varor, inte kommer att fungera i ett krisläge. Stora delar av landet är helt beroende av tillförseln utifrån. Varken ÖEF när det gäller folkförsörjningen eller civilförsvaret när det gäller befolkningsskyddet har beredskap eller ekonomiska resurser för att klara av de problemen. Lägg därtill att allt större delar av administrationen datoriseras, i vissa fall i datasystem där centralerna inte ens ligger inom landet, och situationen kan inte påstås vara särskilt ljus. De här förhållandena skymtar ibland fram i debatten, aktualiserade av de nya grupper av försvarsdebattörer som jag tidigare talade om. Men inom försvarsdepartementet, = militärledningen och bland = professionella försvarsdebattörer — sådana som framträder här i dag — skjuter man problemen ifrån sig och talar om antal och typer av flygplan, brigader av olika slag och försvarsanslagens förändring som det enda viktiga. Vpk har i åratal krävt ett omoch nytänkande i försvarsfrågan, med större satsningar på andra områden än de rent militära. Dessa krav är nu mera berättigade än någonsin, men försvarsutskottet gitter inte ens ta upp och behandla de här frågeställningarna. Försvarsutskottets ledamöter anser att försvaret såsom det skisseras i vpk-motionen ”inte skulle motsvara de krav som vår säkerhetspolitik ställer”. Får jag fråga utskottets ordförande Per Petersson och dess övriga ledamöter: Vad är det för krav som ni anser uppfyllda med den försvarsorganisation som ni år efter år så envist håller fast vid? När samhället är så sårbart redan i fredstid som det visat sig vara exempelvis under den gångna vintern, hur tror ni då det kommer att fungera i händelse av krig? Vad skall ni göra med en stor högteknisk militär organisation, om samhället i övrigt brakar ihop? Flygplan lyfter inte, stridsvagnar rullar inte och soldater slåss inte utan underhåll av olika slag, men det finns inte förutsättningar för ett effektivt underhåll, vare sig av civilbefolkning eller av militära enheter utan att det vidtas genomgripande åtgärder i den svenska försvarsorganisationen och det svenska samhället av i dag. Detta är den enkla sanningen, som alla borde se mera allvarligt på. Det behövs således omfördelningar och «nedskärningar inom försvarsbudgeten. Det behövs omfördelningar mellan den militära och den civila sektorn till den senares förmån, och det behövs framför allt att en planläggning för sådana åtgärder kommer i gång nu. Herr talman! Jag skall helt kort ta upp flygplansfrågan som framlagts i propositionen 138 och som också finns med i utskottsbetänkandet. Jag kommer att uppehålla mig vid den rent militära aspekten. Nils Berndtson kommer sedan att ta upp frågan om alternativ produktion inom flygplansindustrin och sysselsättningsfrågan i samband därmed. Om nu förhoppningsvis B3LA och SK 38/A 38 avförs ur diskussionen blir det intressant att se vad som skall ske med det svenska flygvapnet i framtiden. Vpk har i sin motion konstaterat att efter alla turer, kontrakt och utredningar som förevarit i flygplansfrågan under den senaste tvåårsperioden borde det nu stå klart för alla att det inte längre finns något utrymme för ett flygplan av den typ som vi har i dag. Sverige kan i fortsättningen inte ta fram nya generationer av tyngre militärplan, och vi har inte heller råd att hålla i gång de plan av typ Viggen som vi redan har. Det finns heller ingenting i den internationella eller i den europeiska situationen som talar för att vi i ytterligare 15 eller 20 år skall hålla dessa plan i luften och sedan avskaffa dem. De bör avskaffas så fort som möjligt — ju förr dess bättre. Regeringen har delvis dragit de rätta slutsatserna, och den är inte längre beredd att helt satsa på den utveckling av A 20 som tidigare var aktuell — den frågan har redan debatterats i dag i kammaren. Däremot säger man att visst utvecklingsarbete skall bedrivas i fråga om Jaktviggen, och regeringen får här stöd av socialdemokraterna, framför allt med det argumentet att de redan nedlagda resurserna i Viggensystemet måste utnyttjas. Det är ett ganska huvudlöst resonemang. Vi skall således, bara för att vi på grund av en enorm felsatsning under tidigare år har lagt ut miljarder på Viggen, fortsätta med detta i ytterligare 5-10 år, och sedan skall vi skrota systemet. Är det det bästa sättet att använda skattebetalarnas pengar? Det billigaste måste ändå vara att bli av med Viggen så fort som möjligt. Och den är redan på väg att bli omodern. Jag påstår inte att den är det i dag, men den kommer att bli det ganska snart. Stoppa således all vidareutveckling av Viggen och avbryt produktionen så fort det är möjligt av sysselsättningspolitiska skäl! Några försvarspolitiska skäl att ha den kvar finns inte. Vpk anser att flygvapnets roll i försvaret radikalt måste omprövas. Ett första steg är att direkt gå över till lätta attackplan, avsedda för användning inom landet. Det måste en gång för alla göras klart att de militärtaktiska idéerna om att bekämpa motståndare utanför landets gränser är ogenomförbara — sådana försvarsmetoder blir alldeles för dyrbara och ineffektiva. I dagens nummer av Dagens Nyheter finns det en intressant stridsmålning av hur man tänker sig att detta skall fungera. Där räknas med att halva vår attackkapacitet har slagits ut redan före det storanfall som man laborerar med. Det är mycket optimistiskt räknat. Vi kommer antagligen i ett inledningsskede att bli utsatta för fjärrbekämpning med robotar som slår ut baser, kommunikationer och annat. Därefter går man in för att nedkämpa de flygplan vi har. Och vi kan inte ersätta dem i den takt som de förstörs. Innan ett allvarligt invasionsföretag sätts i gång är våra stolta Viggar i stort sett eliminerade. Pengarna till vårt försvar kan användas bättre. Det finns ingen anledning att satsa miljarder på sådana projekt, varken svenska eller utländska, när vi ändå till slut måste försvara oss på vårt eget territorium. En del av de pengar som sparas genom en snabb avveckling av Viggen bör i stället användas för en fortsatt produktion av SAAB 105. Det planet har köpts av bl.a. det neutrala Österrike, och det bör kunna duga också för oss. Det löser också frågan om anskaffning av skolflygplan och ger utrymme för en mindre smärtsam omläggning av flygplansindustrin. I den diskussion som har förts mellan centern och socialdemokraterna i dessa frågor måste man till viss del hålla med centern, när den pekar på att socialdemokraterna tillsammans med folkpartiet nu vill lägga ned en väldig massa pengar på Viggen, och sedan kommer man på 1990-talet att stå inför det faktum att Viggen skall bort. Vad skall man då ha i stället? Det är en intressant fråga att ställa till både socialdemokrater och folkpartister. Vad skall komma efter Viggen på 1990-talet? Skall vi fortsätta att anskaffa medeltunga attackplan och upprätthålla den flygvapentyp som vi har i dag? Eller skall man dra de rätta konsekvenserna av ekonomisk och övrig utveckling och gå in för att ompröva flygvapnets roll i det svenska försvaret? Ien annan av våra stora, välkända tidningar, Svenska Dagbladet, finns det i dag en artikel i försvarsfrågan. Där påpekar man, helt riktigt som jag ser det, att det på 1990-talet nödvändigtvis blir en puckel i försvarsanslaget, om man skall ersätta de medeltunga attackflygplanen. Socialdemokrater och folkpartister borde därför svara på frågan hur de tänker lösa flygplansfrågan när Viggen faller för åldersstrecket. Skall vi då övergå till lätta attackflygplan? I så fall bör vi göra det redan nu. Eller skall vi fortsätta att ha medeltunga attackflygplan som opererar utanför landet? Det bör deklareras i dag. Vi har alltså sagt att vi — under ett övergångsskede, medan man löser de övriga frågorna — kan godkänna en fortsatt produktion av SAAB 105. På det sättet får vi också en lösning på den omdebatterade skolflygplansfrågan. Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till det särskilda yrkande i anslutning till motionen nr 595 som utdelats i kammaren, nämligen 2. en sänkning av försvarskostnaderna med minst 2 miljarder kronor. Jag skall också något beröra vpk:s motion nr 696, som handlar om de värnpliktigas förhållanden. Vi har där ställt vissa viktiga krav. Jag vill inledningsvis fastslå att vår uppfattning om det svenska försvaret är att det även fortsättningsvis skall bygga på den allmänna värnplikten. Det innebär att det måste vidtas ganska radikala förändringar i de värnpliktigas förhållanden och, framför allt, i de värnpliktigas inflytande på sina egna förhållanden. Vi har ställt oss bakom kravet som de värnpliktiga i värnplikts rörelsen länge har drivit, nämligen att de skall få fullständiga fackliga rättigheter i sin verksamhet i försvaret. Det finns ingenting som talar emot att sådana rättigheter införs. Det hänvisas visserligen till värnpliktslagen, men det finns ingen anledning att anta att de värnpliktiga, som är svenska folkets manliga del, på något sätt skulle ställa sig utanför de nationella intressena eller behöva styras av särskilda lagar — lagar av plikt — i sitt förhållande till krigsmakten. Därför är det viktigt att de värnpliktigas fackliga frioch rättigheter genast tillgodoses och att de får ett större inflytande på den situation som de befinner sig i under värnpliktstjänstgöringen. Vi har vidare i vår motion tagit upp de värnpliktigas ekonomiska villkor. Det är klart att vårt yrkande på förbättring kastas tillbaka till oss med orden att det kommer att kosta så och så många miljoner. Ni vill skära ner försvarskostnaderna men vill i en orimligt hög grad satsa pengar på de värnpliktigas löner, sägs det. Det är då intressant att jämföra vad det skulle kosta, om man höjde de värnpliktigas löner till en skälig nivå, med vad som hittills har kastats ut på t.ex. Viggensystemet och flygplanstillverkningen. Det är alltså en reform som mycket väl skulle kunna gå att genomföra, om man skar ner på de dyrbara anslagen till t.ex. flygvapnet. Vi har vidare påpekat de dåliga förhållanden som inom värnpliktssystemet och inom armén råder på skyddsområdet. Det hänvisas i utskottsbetänkandet till det beslut som fattades för ett par år sedan och att den civila skyddslagstiftningen också gäller inom militärväsendet. Det är en sanning med stor modifikation. De civila skyddsföreskrifterna, som gäller inom industrin och samhället i övrigt, gäller inte på samma sätt inom det militära området. Det finns inga skyddsombud med ovillkorliga rättigheter att stoppa farlig verksamhet. Och vi har haft fall — vilka har påtalats av bl.a. vårt parti — av anmälningar till justitieombudsmannen. Det har alldeles nyligen förekommit fall där det är fullständigt klart att chefer för vissa förband har fortsatt att bedriva övningar med militär trupp, trots att det förelegat uppenbar fara för att de värnpliktiga skulle komma till skada. Det behövs alltså en ytterligare skärpning av skyddslagstiftningen på det militära området. Skyddsombuden, skyddsassistenterna eller vilken beteckning de nu kommer att få, måste få rättigheter och möjligheter att stoppa övningar så fort det föreligger klara risker för att skada kan inträffa. På det sättet skulle man säkerligen också kunna nedbringa det stora antalet olyckor, ofta med dödlig utgång, som har hänt och som händer inom försvaret. Övningarna skall oftast bedrivas under, som det heter, så fältmässiga förhållanden som möjligt. Detta medför att unga, energiska chefer ofta tar risker som inte kan tolereras. Mot detta bör den värnpliktige, oavsett om det är den första tjänstgöringen eller under en repövning, ha rätt att skydda sig. Det är därför ett väl motiverat krav som i detta fall finns i vår motion. Jag vill, herr talman, yrka bifall till detta och övriga krav i vår motion nr 696. Eftersom vi nu också skall behandla försvarsutskottets betänkande nr 25 om krångel och byråkrati vill jag säga några få ord om vpk-motionen i den frågan. Vi har föreslagit att riksdagen skall besluta om tillsättandet av en särskild parlamentarisk kommission med uppgift att granska den militära byråkratin och föreslå förenklingar. Utskottet hänvisar i betänkandet till de olika beslut om förändringar som har fattats under de senaste åren när det gäller de militära staberna. Man har gjort inskränkningar, sammanläggningar av förvaltningsmyndigheter m.m. Jag skall villigt erkänna att det har blivit förbättringar. Det är inte särskilt många år sedan militärförvaltningen hade olika avdelningar för ammunitionen och för de vapen som ammunitionen skulle användas till. Det är ännu kortare tid sedan det fanns olika förvaltningar för det som soldaterna skulle ha på sig i form av kläder och det som de skulle använda i form av vapen, fordon och annat. Det har blivit vissa förbättringar. Man har genomfört vad man kallar huvudförvaltningsprincipen. Det är naturligtvis något som man skall hälsa med tillfredsställelse. Men det återstår ännu mycket att göra inom detta område. Det finns fortfarande dubbelförvaltningsarrangemang. Trots ett centralt verk, försvarets materielverk, finns det gränsdragningar mellan de olika vapenslagen. Det finns ett skråtänkande som ännu inte på långt när är utrotat. Det finns ett passande på varandras möjligheter och en strävan att bevara eller helst bygga ut sin egen sektor, att få så många underlydande som möjligt, att utvidga sin utredningskapacitet osv. Det är helt enkelt den gamla vanliga parkinsonska lagen som härskar inom den militära förvaltningen och stabssektorn. Det finns alltså all anledning att se över de här förhållandena, att förbättra samarbetet, att ta bort onödiga dubbelarrangemang som förefinns inom staber och förvaltningar och på annat sätt se över det militära byråkratiska krånglet.

Herr talman! Först vill jag säga till Oswald Söderqvist, när han talar om det sårbara samhället och om att ÖEF har alltför dåliga resurser för att klara den beredskapen, att detta nog inte är riktigt med sanningen överensstämmande. Jag tror att ÖEF går in för sin uppgift på ett mycket bra sätt. Dessutom finns det någonting som heter sårbarhetskommittén. Den utreder vilka åtgärder som kan vidtas på detta område. Vidare vill jag säga till Oswald Söderqvist att försvarskommittén enligt sina direktiv har att pröva bl.a. säkerhetspolitikens roll inom totalförsvaret. Oswald Söderqvist ställde frågan: Vad skall komma efter Viggen på 1990-talet? Den frågan kan man inte svara på i dag. ÖB har direktiv att utreda detia. I samband med att Oswald Söderqvist tog upp skyddsarbetet för de värnpliktiga sade han att det bedrivs övningar på ett kanske slentrianmässigt sätt. Så är dock inte fallet. Säkerhetsbestämmelserna iakttas väldigt noga. Det finns säkerhetsinstruktioner för i stort sett allt som skall utföras inom försvaret. När det gäller medinflytandet kan knappast de värnpliktiga erhålla fullständiga fackliga rättigheter — principiellt är det f. n. inte möjligt. Detta vill jag alltså ha sagt till Oswald Söderqvist. Som framgår av försvarsutskottets betänkande nr 23 skall den svenska försvarspolitiken syfta till att försvaret vid en konflikt i Europa mellan stormaktsblocken skall ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att hot, påtryckningar eller angrepp mot Sverige inte av någon kan bedömas vara lönsamt. Når vi det målet är den fredsbevarande effekt som vi strävar efter uppnådd. Detta mål är, som jag uppfattar det, de fyra största partierna ganska eniga om. Var meningarna går isär kommer jag in på senare. Däremot svarar inte vpk:s och apk:s förslag mot de krav som vår säkerhetspolitik ställer. Socialdemokraterna säger i sin partimotion 594, som följs upp i reservationen 1 i betänkandet, att åtgärder skall vidtas som syftar till avspänning i världen och till att öka omvärldens förtroende för Sveriges vilja att förebygga konflikter. Det är säkert inte helt obekant för socialdemokraterna att Sverige tar aktiv del i nedrustningsarbetet inom FN. Dessutom arbetar 1978 års försvarskommitté med frågan om inriktningen av säkerhetspolitiken. Därvid kommer man att överväga bl.a. svensk politik i internationella nedrustningsfrågor. Utskottets majoritet anser att inriktningen av säkerhetsoch försvarspolitiken enligt 1977 års försvarsbeslut står fast och bör göra det även i fortsättningen. Beträffande det militära försvarets fortsatta utveckling är utskottet enigt på alla utom några få områden. Vi skiljer oss dock åt på ett par väsentliga områden, som jag skall redogöra för. Det vi inte har enats om är främst anskaffningen av attackoch skolflygplan. I många år har denna fråga behandlats av militära myndigheter, departement, regering och riksdag. Det är inte så underligt om en fråga av denna karaktär blir både segsliten och besvärlig. Det beror på många saker, framför allt på att flygplan har framställts som exempel på dyra och tekniskt komplicerade vapensystem. Dessutom skall ett flygplan konstrueras så att det blir maximalt användbart under många år. Det gäller då att i förväg försöka bedöma hur stridsmiljön kommer att se ut när flygplanet kommer i tjänst. Man måste studera internationell vapenteknisk utveckling och olika flygplansprojekt, och det tar tid. Vid sådana studier har man kommit fram till att rörligheten på marken, till sjöss och i luften kommer att öka. Man kommer att få bättre spaningshjälpmedel och bli mindre beroende av sikt och väderleksförhållanden. Man kommer att utveckla ett effektivare luftvärn, och hotet av fientliga attacker mot våra flygbaser kommer att bli större. Ett flygplan måste anpassas till denna s.k. hotbild. Men studier är en sak och den krassa verkligheten en annan. Vi kommer att ha en hårt pressad kostnadsram. Det gäller därför att utnyttja alla de erfarenheter man fått vid studier av olika projekt. Under hela 1970-talet har olika myndigheter studerat alternativ till AJ 37 och SK 60. Man har kommit fram till olika kombinationer av A 20, B3LA och 38-systemet. Det har emellertid visat sig att inget av dessa system ryms inom de ekonomiska ramar som man räknat med i den långsiktiga programplaneringen. Osäkerheten i fråga om kostnaden är ganska stor när det gäller projekt av detta slag. Det är därför nödvändigt att kringgärda kostnaderna med säkerhetsmarginaler. Överbefälhavaren utgår ifrån de siffror som är presenterade för 38 systemet, vilket kräver betydande framtida ramhöjningar, om inte samtidigt stora omstruktureringar av försvarsmakten skall behöva företas. Det finns inte ekonomiska förutsättningar för det om man skall hålla sig inom de ekonomiska ramar som förordats. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens synpunkter och centerpartiets i reservation nr 3 är i praktiken inte så stor. Dock finns en viss skillnad: i reservationen knyter man ganska snävt an till en flygplanstyp, i första hand när det gäller utvecklingsarbetet. Det är lämpligare att ge utredningsarbetet en större bredd. I propositionen såväl som i utskottsmajoritetens förslag anges att en vidareutveckling av Jaktviggen för att ge den en förbättrad attackförmåga skall fortsätta. Det innebär dock inte en utveckling till A 20-kapacitet. Men möjligheterna till ytterligare vapenalternativ på Jaktviggen skall utredas; sjömålsrobot bör kunna bli ett nytt sådant. Personligen tror jag att Jaktviggen med en sådan utrustning kommer att bli ganska bra för attackuppdrag. Flygvapnet kommer under senare delen av 1980-talet eller i början av 1990-talet att behöva nya skolflygplan. Dessa flygplan bör ges en sådan beväpning att de kan användas i krigsorganisationen. De bör också vara så effektiva att de klarar 1990-talets miljö. Överbefälhavaren har fått anvisningar om att utreda två alternativ — såväl JA 37 som ett nytt skolflygplan. Efter allt detta utredande är det viktigt att komma fram till ett beslut. Nästa år vid ungefär den här tiden hoppas jag att vi vet hur skolflygplanet och den vidareutvecklade Jaktviggen skall se ut med vapensystem och övriga komponenter. Beträffande flygindustrin handlar det inte om att lägga ned den. Det bekräftade försvarsministern tidigare i dag. Det kommer att tillverkas flygplan även i fortsättningen. Inte heller kommer flygindustrin att sakna utvecklingsprojekt. I en strävan att öka inslagen av produktion för civilt ändamål har det nyligen beslutats om en delegation och en särskild utredare för sådana frågor. Det bör vara en fördel för kommunerna att komma bort från ett ensidigt beroende av militär produktion. Det betänkande vi nu diskuterar handlar inte enbart om flygplansanskaffning. I reservation nr 6 tar socialdemokraterna upp den ekonomiska planeringsramen för nästa budgetår, en fråga som har varit föremål för långa debatter i dag. Det belopp som regeringen föreslagit i propositionen och som utskottsmajoriteten står bakom grundar sig på 1977 års försvarsbeslut. Försvarsbeslutets ekonomiska innehåll bör ligga fast. Den sänkning av försvarskostnaderna som socialdemokraterna föreslår är helt oförenlig med anställningstrygghet inom försvaret och försvarsindustrin. Det skulle bli en katastrof, om riksdagen skulle följa det förslaget. När det gäller personalfrågor vill jag understryka vikten av vad som framgår av utskottsbetänkandet. Största hänsyn måste tas inte bara till den personal som blivit tvungen att flytta till annan ort utan också till den personal som under ett avvecklingsskede måste stanna kvar på förbandet hela avvecklingstiden. Efter hand som personal avflyttar ökar ofta belastningen på de kvarvarande och kan ibland bli alltför betungande. Eftersom överbefälhavaren kommer att få ökade resurser för att handlägga personalfrågor bör dessa kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Vad beträffar ekonomiska förmåner till värnpliktiga kan det i och för sig vara motiverat med högre belopp än vad som föreslagits i propositionen. De höjningar som de värnpliktiga ändå kommer att erhålla följer av en uppräkning enligt 1977 års försvarsbesluts grunder. Försvarsbeslutets ekonomiska innehåll bör, som jag nämnde tidigare, ligga fast. Dessutom har regeringen tillsatt en kommitté för att utreda de värnpliktigas ekonomiska förhållanden. Det kommer att bli lättare att prioritera och fatta ett riktigt beslut när resultatet av kommitténs arbete föreligger. Socialdemokraterna önskar, som jag redan sagt, sänka försvarsanslaget med 448 milj.kr. Om riksdagen skulle bifalla reservation nr 7, skulle det ytterligare beskära ekonomin för försvaret med ca 15 milj.kr. Sammanfattningsvis kan sägas: 1977 års försvarsbeslut skall gälla även i fortsättningen. Beträffande anskaffning av attackoch skolflygplan skall överbefälhavaren utreda två olika alternativ. Med ledning av denna utredning kan riksdagen fatta beslut om något år om vilken flygplanstyp vi skall välja för det svenska försvaret. Omställning till civil produktion vid företag som kommer att beröras av detta beslut skall underlättas. Värnpliktsförmånerna förbättras fr.o.m. den 1 juli 1979. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag på alla punkter utom punkten 4, vilket innebär avslag på motsvarande reservationer. På punkten 4, som gäller civilt utnyttjande av industriella resurser, yrkar jag bifall till reservationen 5.
Herr talman! Det finns en hel del att anföra om det som Eric Hägelmark tog upp i sin polemik mot vad jag tidigare sade. Visst finns det en sårbarhetskommitté, och visst har problemen tagits upp från och till. Folk och Försvar har gett ut skrifter, som på ett ganska klokt och belysande sätt har talat om dessa saker. Ansvariga inom ÖEF har i åratal pläderat för att man skall ta större hänsyn till dessa frågor, och de har framhållit att de ser mycket allvarligt på situationen. Men vad har allt detta fått för konkreta resultat? Har man vid ivärsvarsplaneringen vidtagit några åtgärder av större omfattning? Har det gjorts någon resursomfördelning att tala om? Har man försökt att motverka den kraftiga utveckling som hela tiden undergräver de försvarsansträngningar vi gör till stora kostnader? Det är ju det saken gäller. Visst kan man sätta till kommittéer. Men i den allmänna försvarsdebatten, så som den förs i kammaren i dag och som den förs i pressen och på andra håll av s.k. specialister, kommer de här aspekterna mycket sällan fram. Det är mycket allvarligt, eftersom det militära försvaret inte kommer att kunna fungera om försörjningen inte fungerar. Därför borde man ta mer seriöst på de här frågorna och inte enbart inrikta debatten på det snävt militära försvaret. Det finns i organisationen i dag inga resurser som motverkar denna urholkning av alla de pengar som vi slänger ut på försvaret. Vi kan inte hålla samhället i gång i en krissituation och än mycket mindre om vi blir utsatta för vapen, som slår ut viktiga samhällsfunktioner. Är det frågor som man skall halka över genom att bara hänvisa till sårbarhetskommittén och annat? Jag tycker att det är dåligt att man gör så. Ytterligare några ord i flygplansfrågan. Det är visst väldigt viktigt att i dag diskutera om vad som skall hända i flygplansfrågan på 1990-talet. Man kan naturligtvis inte bara säga att ÖB skall utreda denna fråga. ÖB måste väl ha politiska direktiv. Vi vet allesammans att det tar 10-15 år innan man kan få fram ens en prototyp av något slag eller innan man kan testa och bestämma sig för att köpa ett plan. Bör vi inte då i början på 1980-talet diskutera vad som skall hända på 1990-talet, då denna så omskrutna Viggen förmodligen äntligen kommer att försvinna? Detta är en fråga som det är mycket viktigt att ställa till folkpartiet och även till socialdemokraterna, som inte heller talar om denna sak. Skall ni köpa nya medeltunga attackplan på 1990-talet när vi inte kan tillverka egna? Skall vi även i fortsättningen ha ett medeltungt attackflygplan i försvarsorganisationen eller skall vi gå in för en organisation med enbart lätta attackplan? Det måste man väl ta ställning till i dag och inte bara hänvisa till ÖB och en oviss framtid. När det gäller de värnpliktiga ser jag att de inte lär ha mycket stöd för sina krav att vänta av folkpartiet — det är alldeles klart efter det anförande som Eric Hägelmark har hållit. När Eric Hägelmark talar om skyddsarbetet i det militära talar han om saker och ting som han tydligen inte känner till. Det finns oerhört stora riskmoment i den militära utbildningen, och det har ännu inte på något som helst tillfredsställande sätt satts in åtgärder för att motverka de risker som de värnpliktiga och för den delen även den fast anställda personalen utsätts för. De som skall svara för skyddsarbetet inom det militära har inte samma möjligheter som man har inom civil verksamhet, t.ex. inom industri och kommunikationer, att avbryta farlig verksamhet. Visst finns det skyddsinstruktioner, men ändå inträffar ständigt och jämt olyckor eller olyckstillbud. Här behövs alltså en skärpning, och en sådan är mycket väl motiverad.
Herr talman! Jag kan hålla med Oswald Söderqvist om att ÖEF:s resurser borde ökas och att man kanske litet mer konkret än hittills borde vidta åtgärder för att minska sårbarheten i samhället. Men beträffande flygplansfrågan har ÖB fått direktiv att undersöka vad vi skall ha för sorts flygplan på 1990-talet. Det är inte riktigt som Oswald Söderqvist säger att vi inte tänker på det i dag, för det är precis vad regeringen har gjort.

Herr talman! När det talas om att ÖEF har resurser, så är det ju bara att se på anslagen. Hur mycket avsätts till det ekonomiska försvaret i försvarsbudgeten? Det är i jämförelse med det som avsätts till den militära sektorn någon enstaka procent. Att påstå att det finns resurser härvidlag är således felaktigt. De ansvariga inom ÖEF vet, som jag sagt tidigare, om detta. De påpekar det ständigt, de kräver bättre resurser, de pekar på hur illa vi är utsatta då det gäller vissa viktiga importvaror. Det kan vara fråga om exempelvis viktiga metaller som vi behöver för vår ståltillverkning. Där har vi lagerkapacitet som understiger en månads produktion. Detta är bara ett exempel. Det finns mängder av andra. Vi kan ta livsmedelsområdet, där det svenska jordbruket förmodligen kommer att klappa ihop ganska effektivt, om man blir avspärrad från konstgödsel, bekämpningsmedel osv. Det finns ingen beredskap för försörjningen i vid mening i det här landet. Därför borde man i första hand tala om den, innan man ger sig in på att tala om olika anslag och om inköp av olika vapentyper. Vapnen går inte att använda om inte det folk som skall betjäna dem har någonting att leva av och inte kan försörjas med drivmedel, livsmedel och annat sådant. Det är ett viktigt problem som inte har beaktats tillräckligt förut. Så återigen flygplansfrågan! Visst — man kan ha givit direktiv till ÖB. Men man måste nu på 1980-talet ha något slags politisk målsättning för hur man vill ha det på 1990-talet. Man måste väl kunna uttrycka hur man vill att det skall se ut om tio år. Vi vet vilka tidsramar som gäller för utvecklingen och hur många år det tar att få fram nya system. Man måste kunna uttrycka en politisk viljeinriktning och inte bara säga att det givits direktiv till ÖB. Han skall väl ha direktiv som ger uttryck åt något slags mening om vad han skall skaffa. Det hela är nu ytterligt suddigt. När det gäller värnpliktsförmånerna och rättigheterna kan ju Eric Hägelmark och jag ta varandra i hand, eftersom vi tydligen är gamla kolleger. Jag håller inte med om att det är så väl beställt i det militära livet. Jag har också tjänstgjort i armén i 30 år, så jag vet vad jag talar om. Där har slussats folk både hit och dit på många olika sätt, och man har utsatts för de mest orimliga risker. Det har blivit bättre, men det är fortfarande inte bra.

Herr talman! Innan jag går in på de mera principiella resonemang som det är min avsikt att uppehålla mig vid senare vill jag i alla fall kommentera ett inslag i den tidigare debatten, nämligen det meningsutbyte som förekom mellan Per Petersson och Bengt Gustavsson angående de socialdemokratiska förslagen om sänkning av försvarsanslagen. I en skriven deklaration menade Bengt Gustavsson att man hade täckning för sänkningen enligt de riktlinjer som man angav från socialdemokratisk sida inför försvarsbeslutet 1977 angående den framtida materielplaneringen, försvarets administration osv. Jag vill dock påminna kammaren om att i debatten det året försökte jag förgäves få ett besked från socialdemokraterna om vad det var man ville ta bort i fråga om materielslag för att kunna klara den ekonomiska ram man hade föreslagit. Vi fick 1977 inget som helst besked. Socialdemokraterna sade ju den gången att de skulle kunna få samma materielinnehåll i sin begränsade försvarsram som det trepartiregeringen angav som förslag i sin ram. Verkligheten har sedan visat att inte ens med den beslutade försvarsramen har man kunnat innehålla den materielplanering som avsågs. Jag tycker det är dags att man från socialdemokratisk sida erkänner att det är en klyfta mellan vad man lämnar resurser till för att verkställa och vad man med läpparna säger att man skall kunna åstadkomma. Ni har icke åstadkommit några som helst förslag till reduceringar utöver vad regeringen har föreslagit, vare sig på materielsidan eller när det gäller administrativ neddragning. I Sverige genomför vi numera, trots talet om upprustning m.m. 1977, den största nedrustningen sedan 1925. Det är ett faktum som det dock inte talas så mycket om. Det sker inte som 1925 till följd av ett stort dramatiskt riksdagsbeslut utan genom många — till synes — små odramatiska åtgärder och beslut. Det är en smygande process, och den är inte som 1925 påtaglig för alla och envar genom avskedanden och omfattande indragningar av regementen, utan den sker genom att antalet krigsförband med i internationell jämförelse godtagbar stridseffekt successivt blir färre inom alla tre försvarsgrenarna. Det är en utveckling som så att säga smyger sig på. Och av olika skäl är det få som vill låtsas om den. Somliga vill inte låtsas om den, därför att de gärna ser en sådan utveckling och tycker det är bra att försvarsförmågan minskar. Andra försöker förtränga fakta och tvekar att tala ut, dels därför att de är rädda för att verkligheten skall verka förlamande på försvarsviljan i landet, dels därför att de fruktar för de internationella konsekvenserna av att utåt erkänna hur det verkligen förhåller sig. Jag tror att det senare argumentet — tveksamheten att beskriva verkligheten — helt har bortfallit. De människor i andra länder som har anledning att följa svensk försvarspolitik kan knappast längre påverkas av försvarspolitiska deklarationer, som uppenbart saknar täckning i verkligheten. De klingar för ihåligt mot bakgrund av de prognoser om svensk försvarsutveckling som de har kompetens att själva göra. Vi kan visserligen i dag fortfarande i viss mån lita till 1960-talets försvarsinvesteringar, men vi håller på att lagra upp gigantiska problem som utgör ett hot mot försvarets traditionella roll i svensk neutralitetspolitik. Den svenska ungdomens sviktande försvarsvilja — enligt nya undersökningar — talar också sitt tydliga språk. Ungdomen är i skolan fostrad till kritiskt tänkande. Genom TV och andra massmedia har man fått en bild av en krisfylld värld med upprustning och intensiv vapenutveckling. När man gör jämförelser mellan dessa internationella förhållanden och den svenska försvarsutvecklingen, är det förklarligt att pessimismen får grogrund. Det går inte att ersätta försvarsmateriel med försvarsvilja — inte i vår tekniska tidsålder. Den svenska ungdomen önskar liksom alla vi andra att världen besinnar sig och nedrustar. Några få idealister önskart.o.m. att Sverige ensidigt skulle göra sig till föregångare på nedrustningens väg. Att det faktiskt äger rum en nedrustning av vårt försvar är det märkligt nog inte så många som vill erkänna. Hos det stora flertalet svenskar finns det dock en djup övertygelse om att ett både-och är den rätta vägen och att vi på alla sätt skall verka för internationella rustningsbegränsningar, samtidigt som vi, innan man har nått några resultat på den vägen, säkrar Sveriges trygghet genom en konsekvent och målmedveten försvarspolitik. Vi är således i ett läge där omvärlden vet vad som händer, där åtskilliga svenskar också är medvetna om klyftan mellan våra försvarsdeklarationer och de framtida möjligheterna att infria dessa. Det finns därför ingen anledning för oss politiker att försöka lura oss själva. Handen på hjärtat — är det möjligen så att vi låter oss bedras av att effekterna av ett beslut i dag inte får något genomslag i försvarets utformning och styrka förrän om 5, kanske 15 år? Ser vi tillbaka på de beslut 5—-10 år tillbaka i tiden, som är bakgrunden till dagens pågående nedrustning, tycker jag att vi har ännu större anledning att ställa den frågan. Vill vi påverka den långsiktiga utvecklingen måste många viktiga beslut fattas redan i dag. Försvarspolitiken måste vara långsiktig för att vara värd namnet. Vi har därför ett ansvar, oberoende av våra sakståndpunkter, att i klartext för väljarna klargöra de långsiktiga konsekvenserna av de konkreta förslag vi framför. Jag skall själv göra ett försök. Som utgångspunkt tar jag överbefälhavarens perspektivplan, del 1, som inlämnades till regeringen för ett par månader sedan. I denna presenteras två grundidéer för det svenska försvarets framtida utformning. Grundidé 1 utgår från att vi i första hand måste försvara oss mot överraskande, snabba operationer mot delar av landet. Därtill krävs en hög grundberedskap och möjligheter att efter snabb mobilisering sätta in försvaret där det behövs. Grundidé 2 utgår från att vi har att försvara oss mot ett stort upplagt angrepp, som syftar till kontroll över hela landet eller stora delar därav. Den bygger på tanken att vi får en lång förvarningstid, som gör att vi hinner göra kompletteringar i fråga om materiel och utbildning och att vi hinner mobilisera före angreppet. Från militärt håll föredrar man grundidé 1. Enligt min mening är det den grundidé som bäst svarar upp mot den internationella utvecklingen. Ett försvar utformat utifrån dessa krav ger oss för det första en bättre trygghet mot den mest rimliga hotbilden, och för det andra klarar man också på ett tillfredsställande sätt ett anfall enligt grundidé 2. Ett försvar utformat enligt grundidé 2 svarar illa mot anfall enligt grundidé 1. Det är väsentligt att vi politiker tar klar ställning inför detta vägval. Efter valet av grundidé måste man konsekvent ge försvaret en struktur som svarar mot denna idé. Grundförutsättningen är vad som redan inträffat inom de tre försvarsgrenarna. Ser vi på flygvapnet finner vi att man där har lyckats bibehålla en hög teknisk nivå, fullt jämförbar med den utländska utvecklingen, medan man kvantitativt fått en mycket kraftig neddragning. På marinsidan har det skett en stor kvantitativ minskning inom flottan, samtidigt som man inte haft möjligheter att hänga med i den kvalitativa vapenutvecklingen. För arméns del har man i stort sett bibehållit antalet krigsförband, medan antalet moderniserade förbandsenheter av tvingande skäl hållits vid en miniminivå. Allvarligt är att det på armésidan skett en eftersläpning i utbildningen, främst i fråga om repetitionsutbildningen, som gör att ett betydande antal förband inte är användbara direkt efter mobilisering. Den faktiska utvecklingen under det senaste decenniet har sålunda gått stick i stäv mot idéerna i den inlämnade perspektivplanen. Det är utifrån detta läge vi har att i dag fatta beslut, som skall ge Sverige ett effektivt försvar — inte bara de närmaste åren utan framför allt på 10-15 års sikt. Det är i detta sammanhang som dagens kommande beslut i flygplansfrågan får sina stora konsekvenser. När våra attackförband måste ersättas omkring 1990 återstår endast alternativet anskaffning utifrån, vilket innebär att vi då får en kostnadspuckel på flygvapnets materielsida. Den kommer att innebära att under ett begränsat antal år försvarets materielanslag till stor del måste satsas på flygvapnet. Finns det då möjligheter att vid denna tidpunkt göra överföringar från de andra försvarsgrenarna? I realiteten står såväl marinen som armén omkring 1990 inför stora materielbehov. För marinens vidkommande krävs då ersättning i fråga om ytattack. Ungefär samtidigt torde vi ha utnyttjat det nuvarande stridsvagnsbeståndet inom armén, varför arméns pansarförband kräver förnyelse. Det torde stå helt klart att det inte är möjligt att realisera stora kostnadskrävande materielprogram samtidigt inom de tre försvarsgrenarna, när man inte kan slå ut det på ett stort antal år. Nära till hands ligger då frågan om inte nödvändig materielförnyelse inom armén och marinen kan ske under 1980-talet. Svaret är nej, för om vi utgår från försvarsministerns egna bedömningar av anslagsramarnas utveckling och av kostnadsutvecklingen, finner vi att anslaget för materielanskaffning kommer att successivt minska under 1980-talet för att vara noll omkring 1990. Att tro att man kan åstadkomma en behövlig materiell förbättring av arméns och marinens standard under denna tid och samtidigt spara pengar för en betalningspuckel för attackflygplan i början på 1990-talet är med dessa antaganden en verklighetsflykt. Men, herr talman, jag vill erinra om att 1990 i detta sammanhang inte ligger fjärran från oss. Det är i själva verket mittpunkten i den planeringsperiod som nu sittande försvarsutredning har ansvaret för. Läget hade naturligtvis varit värre, om inte trepartiregeringen i 1977 års försvarsbeslut hade höjt programplaneramen med 2 miljarder kronor. Rent förödande skulle det ha varit om socialdemokraternas krav på en sänkt försvarsram hade tillgodosetts. Det är — jag poängterar detta — bl.a. i detta avseende som vi kanske får den olyckligaste effekten av socialdemokraternas och folkpartiregeringens linje i flygplansfrågan. Men inte nog med det. Om vi väljer — vilket är sannolikt — att anskaffa flygplan utifrån, kommer det inte heller att finnas tillräckligt med pengar för arméns och marinens materielanskaffning förrän långt in på 1990-talet. Det innebär i sin tur att de delar av svensk försvarsindustri som arbetar för marinen resp. armén under denna tid förlorar sin hemmamarknad. Möjligheten till överlevnad för dessa delar av svensk försvarsindustri ligger i att under denna tidsperiod utnyttja exportmarknaden, men dels är det osäkert huruvida man lyckas med en marknadsföring av svenska vapensystem, dels kan man ställa sig frågan vad svensk opinion kommer att tycka om en ytterligare satsning på svensk vapenexport. Jag förmodar att de politiker som formulerat dagens majoritetsbeslut i flygplansfrågan inte har bemödat sig om att tänka i dessa banor, innan de band sig för att på sikt lägga ner svensk flygplansindustri. Följden kan bli att vi slår undan benen på hela den svenska försvarsindustrin med dess ca 30 000 anställda. Svensk försvarsutveckling står inför stora problem i två avseenden. Det första har jag här kortfattat beskrivit, nämligen att förutsättningen för en långsiktig materielanskaffning delvis kommer att slås i spillror genom flygplansbeslutet. Det andra problemet är att driften av försvarets fredsorganisation — oaktat personalminskning och intensivt rationaliseringsarbete — kommer att ta i anspråk en allt större andel av försvarsbudgeten. Detta kommer att begränsa möjligheterna för materielförnyelse av krigsorganisationen. Åtgärder måste vidtas, senast i samband med 1982 års försvarsbeslut, för att vrida utvecklingen in i en rimlig riktning. Det måste ske ett reellt tillskott till försvarsanslagen och en nyinriktning av försvaret, om vi för 1990-talet skall kunna ha ett försvar som kan motsvara de verkliga behoven. Utvecklingen har redan gått alltför långt för att vi skall kunna återställa den relativa styrka det svenska försvaret hade under 1960-talet. Vad som är väsentligt är att man vid den avvägning som den sittande försvarskommittén har att lägga förslag om bestämmer sig för balans mellan resurser och uppgifter. Vi måste sannolikt i framtiden ta större säkerhetspolitiska risker än vad vi har gjort tidigare. För mig är det väsentligt att man fastställer våra försvarsoch säkerhetspolitiska ambitioner och därefter ser till att dessa ambitioner förverkligas. Det innebär att den reducerade försvarsmakt som vi kommer att disponera under 1990-talet skall ha såväl materiellt innehåll som tillräckligt utbildad personal, så att den kan hävda sig i de mest sannolika hotsituationerna. Det är en dyster bild av utvecklingen inom det militära försvaret som jag har beskrivit. Men den är tyvärr sann. Dessutom har denna utveckling också medfört en deformering av den politiska beslutsprocessen. I de yttersta av dessa dagar har en förvånad allmänhet fått bevittna hur långsiktiga försvarsbeslut med konsekvenser fram till år 2000 hastigt yxats till, präntats på papperslappar och tejpats fast på berörda politikers dörrar. Föga underbyggda beslut it.ex. flygplansfrågan har fått konsekvensbeslut i robotfrågan, som ter sig egendomliga t.o.m. för icke militärt initierade. Men jag hoppas att denna uppvisning av politiska försvarsbeslut efter en modell som måste anses tvivelaktig skall skapa eftertanke. Min avsikt med vad jag har sagt här i dag är att väcka politikerna i alla partier till besinning inför de risker som denna utveckling — som politikerna har initierat — kommer att leda till. Vi skall vara medvetna om att nådatiden för att vrida utvecklingen rätt är ytterst kort. 1982 års försvarsbeslut är sista chansen. Intill dess måste vi med alla medel hindra kortsiktiga beslut som ytterligare försämrar situationen. Om inte vi politiker besinnar vårt ansvar för vad som sker inom försvaret, är det risk att vi kommer att vara överkörda av utvecklingen redan år 1982. Konsekvenserna drabbar i så fall svenska folket, men, mina vänner, ansvaret ligger hos människorna i det här huset.
Herr talman! Eric Krönmark recenserade försvarsdebatten och påstår att somliga förtränger fakta och inte vill vidkännas att det är en nedgående trend inom försvaret. Andra gör det således inte, och då får väl jag räknas till den gruppen. Jag har vid flera tillfällen här i riksdagen lämnat statistiska uppgifter som visat att vi har en pågående minskning av antalet flygförband, övervattensförband och sådant liksom att den andel av statsbudgeten som avser försvarskostnaderna har blivit något mindre under senare år. Men Eric Krönmark var faktiskt inte rättvis när han hänvisade till en tidigare debatt och sade att vi förordat samma materiella innehåll inom försvaret som det som förespråkades av dem som tillhör hans åsiktsinriktning. Jag har här betänkandet från den förra försvarsutredningen. I den finns en reservation som Olle Göransson och jag står för och som har följts upp i våra framställningar här i riksdagen, och det materiella innehåll som vi där beskriver är ett annat än det som förordas från borgerligt håll. Åsiktsskillnaden kan kanske också till stor del exemplifieras med det flygplansprojekt som varit aktuellt under den tid som gått sedan vi avgav vår reservation. På det projektet har satsats hundratals miljoner, och att det inte kommer att bli någonting av det kommer väl att definitivt bekräftas genom beslutet i dag. Man tror sig kunna plåga mig med frågor om hur det skall gå till att göra den kostnadsindragning som vi förespråkar på ett år, men jag kan säga att det inte skulle vara några större svårigheter att göra det för ett år. Problemen är det långsiktiga. Det är klart att det fordrar en större återhållsamhet när det gäller materielanskaffningspolitiken än vad regeringen föreslagit — skillnaderna i fråga om B3LA-projektet kvarstår ju alltjämt om man jämför med moderaternas ståndpunkt i det avseendet. Likaså måste en större restriktivitet finnas i vad det gäller den centrala förvaltningsorganisationen liksom byggnadsverksamheten. Med utgångspunkt i vad vi förordat bör det ankomma på regeringen att vidta erforderliga förändringar i bemyndiganderamar och omfördelningar, t.ex. genom utnyttjande av prisregleringsanslaget. På ett år skulle vi naturligtvis kunna klara det här, men det är som jag har sagt tidigare: Ju längre ni får hållas, desto svårare kommer det att bli. Det är därför angeläget att det blir en ändring snarast möjligt.
Herr talman! Eric Krönmark sade i sitt anförande att vi i vpk biträder en nedrustning av det militära försvaret. Det är alldeles riktigt — det gör vi. Men det är självklart att om man skall se frågan i det större sammanhang som jag drog upp i mitt tidigare anförande så måste man se till att få en omfördelning av resurserna på det här området. Eric Krönmark känner till dessa försörjningsproblem väl. Det är då ganska egendomligt att han kan stå upp och tala i ödesbestämda ordalag om att vi måste ha flera flygplan, måste förstärka våra förband osv. Är Eric Krönmark övertygad om att det svenska samhället kan bära upp en sådan organisation i ett krisläge? Finns det resurser och försörjningsmöjligheter? Finns det tillräckligt mycket avsatt för att en sådan organisation skall kunna bäras upp? Annars är det ju meningslöst att skaffa flera flygplan, plädera för starkare stridsvagnsförband osv. Det är detta som är den springande punkten när det gäller försvarsorganisationen, att man inte kan gå ut och tala om anslag och bättre förband och sådana saker, utan att vi först måste ha en samhällsstruktur som kan bära upp en sådan organisation. Och det är ganska klart att den svenska samhällsstrukturen inte kan bära upp ett sådant militärt försvar om vi blir utsatta för åtgärder utifrån som slår ut dessa omtåliga delar av det svenska försvaret. Det är efter detta vi måste inrätta vår försvarsorganisation — inte efter ett önsketänkande som har sina rötter i 1950-talet och i annat och där man tänker sig stora, kraftiga förband som skall kunna möta en angripare. Det måste till ett nytänkande och en helt ny syn på de här frågorna, och då hjälper det inte att bara begära ökade anslag till försvaret.
Herr talman! Bengt Gustavsson tycker inte om att jag recenserar en tidigare försvarsdebatt, och det förstår jag. Det var helt riktigt att ni hade en reservation då, men där fanns det inte några konkreta anvisningar. Och vi hade den gången, som herr Gustavsson nog erinrar sig, en tablå på TV-skärmen här som särskilt herr Göransson hade fastställt och där alla arméns materielobjekt fanns. Jag begärde då ett besked om vad det var som ni ville stryka. Men jag fick inget besked. Och under de år som varit sedan 1977 har vi icke någonsin fått en konkret redovisning av vad som skall utgå på materielsidan. Nu säger Bengt Gustavsson att detta inte är något problem för det närmaste året, alltså det budgetår som börjar om ungefär en och en halv månad. Det hela skall generöst överlåtas åt regeringen, och det skall alltså ske en minskning på materielsidan. Men för att åstadkomma en besparing just där måste man faktiskt säga upp ingångna leveranskontrakt, och det får konsekvenser dels genom skadeståndsanspråk, dels för tryggheten och sysselsättningen i vissa försvarsindustrier. Är det detta herr Gustavsson kommer att gå ut med i valrörelsen tycker jag det vore bra om ni sade: Vi socialdemokrater vill att på den och den orten skall så och så många mista sin trygghet därför att vi skall dra ner försvarsanslagen. Bara detta att herr Gustavsson inte på något sätt kan konkretisera sig här — utan helt plötsligt överlåter frågan åt regeringen och säger att det är en enkel match — är talande. Är det så enkelt borde väl herr Gustavsson själv kunna prestera en lösning, i all synnerhet som han återigen säger att de borgerliga inte längre bör få hålla på att driva sin politik. Jag får säga: Det var en väldig tur för landet och försvaret att ni socialdemokrater inte fick hålla på. Med den lägre medelstilldelningen då — jag tecknade tyvärr en sann bild av den försvarsekonomiska utvecklingen — hade det varit mycket värre. Man skall inte ägna sig åt verklighetsflykt, herr Gustavsson — då klarar man i varje fall inte försvarsproblemen.
Herr talman! Eric Krönmark har ett alldeles utomordentligt minne — han minns det han vill minnas och förtränger det övriga. Det som visades på bilden av Olle Göransson var att om regeringen tänkte satsa ytterligare 1,6 miljarder på B3LA-projektet så blev det inte något utrymme för andra materielanskaffningar. Och det är väl någonting som är svårt att bestrida. Eric Krönmark säger att jag hänvisar problemen till regeringen. Ja, jag skulle inte ett ögonblick vara oroad om man övergick till ett parlamentariskt förhållande som vore det naturliga, att vi hade en socialdemokratisk regering — socialdemokraterna är ju det största partiet, och oppositionen är splittrad. Den socialdemokratiska regeringen skulle kunna klara denna uppgift. Men jag erkänner också ideligen att det är klart att ju längre tiden lider, desto större blir problemet. Jag kan berätta att den nuvarande försvarskommittén var i Finland på studiebesök. En general redovisade hur de finska försvarsutgifterna fördelades på olika ändamål. Det var intressant för oss att då veta— vi kom inte ihåg det — hur stor den finska budgeten är totalt. Vi frågade: Hur stor är den finska statsbugeten? Den är lika stor som det svenska budgetunderskottet, sade generalen. När läget är sådant i landet att budgetunderskottet ökar på det sätt som skett och landets ekonomiska läge försämras så, då måste väl i milda makters namn alla som har ansvar för politiken i landet bjuda till för att förbättra det statsfinansiella läget. Och då är det väl fel att så ensidigt rikta kritik mot den metod som vi anvisar när vi under den huvudtitel som nu diskuteras föreslår en förhållandevis rimlig nedskrivning av kostnaderna. Det är riktigt att försvaret vad gäller antalet enheter har minskat på senare år. Men om man ser sig omkring i världen och jämför med andra neutrala länder finner man att vi ändå har ett försvar och en försvarsansträngning i det här landet som bör inge respekt även när det gäller den del i säkerhetspolitiken som representeras av det militära försvaret.
Herr talman! Jag håller faktiskt med Bengt Gustavsson i ett avseende: I dag, år 1979, har vi fortfarande ett starkt försvar. Men vad jag pekade på är vad som nu i accelererande takt håller på att ske med krigsorganisationen. Och vice ordföranden i försvarsutskottet känner ju bättre än de flesta till den automatik som finns, att dagens beslut får genomslag med en betydlig fördröjning. De närmaste åren får vi alltså effekterna av de beslut som fattades för fem tio år sedan. Och då sker det alltså mycket snabbt. Jag vill bara exemplifiera detta för kammarens ledamöter genom att påminna om att det mellan 1977 och 1978 skedde en minskning av antalet u-båtar i marinen från 20 till 12. Det råkade ske mycket hastigt då. Där ser vi utvecklingen. Och nu sker det alltså en neddragning. I dag kan vi säga att vi har ett starkt försvar, men om ett mycket litet antal år är det tveksamt om vi kan säga det, såvida vi inte vidtar åtgärder. Herr Gustavsson! Det är faktiskt så att jag har ett ganska gott minne. Jag minns nog också saker som man i och för sig inte önskar komma ihåg. Och jag vill säga: Det var alldeles riktigt att materieltablån gällde utbytbarheten mot B3LA-projektet. Men det råkade vara så att de teoretiska B3LA-kostnader som vi diskuterade den gången nära nog exakt motsvarade den socialdemokratiska neddragningen av försvarsbudgeten. Det var detta debatten så småningom mynnade ut i, och jag kan bara säga att detta var det relevanta. Men på den punkten fick vi inget besked från socialdemokraterna om var ytterligare besparingar skulle kunna ske. Jag kan bara konstatera att när det här i riksdagen föreslagits neddragningar av administration och förvaltning efter år 1977 så har man från socialdemokratisk sida inte kommit med förslag om att begränsa ytterligare. Man har från socialdemokratiskt håll försökt måla ut exakt samma innehåll som de borgerliga regeringspartierna men sagt att det hela skulle kunna genomföras inom en mindre ekonomisk ram, och det går inte ihop. Budgetunderskottet är ett mycket allvarligt problem som vi dock inte i dag skall diskutera, men jag vill framhålla att försvarspolitiken är långsiktig. Det finns ingén del av statsbudgeten som är mindre lämpad som budgetregulator än försvaret. Det är rätt typiskt för socialdemokraterna att när de vill göra en politisk markering, blir det indragningar just på försvaret. Enbart detta val från socialdemokraternas sida är illavarslande för framtiden.

Herr talman! I går fick svenska folket genom massmedia veta att NATO testar krigsflygplan i Sverige utan regeringens vetskap. Detta har kunnat ske genom att krigsflygplanet Alpha-Jet i det här fallet varit civilregistrerat och obeväpnat. I detta fall har luftfartsverket i samarbete med försvarsstaben givit tillståndet. Tydligen har också flygmaterielenheten på försvarets materielverk varit inkopplad. Det är möjligt, även om det är obehagligt, att det i något fall kan finnas speciella skäl för gemensamma prov av materiel mellan Sverige och annan nation. Men det är helt orimligt att enskilda myndigheter skall kunna fatta beslut om detta och därmed bedriva utrikespolitik på egen hand. Det är tveksamt från neutralitetssynpunkt att tillåta utländsk materielprovning i Sverige, och det blir helt orimligt om NATO-länder som i det här fallet utan regeringens tillstånd och vetskap kan husera fritt på exempelvis Kiruna flygplats. Inte heller försvarsutskottet har i något av dessa fall varit informerat. Sverige har ingenting gemensamt med Alpha-Jet. Det finns ingen anledning att tillåta att detta NATO-plan testas I Sverige. Genom att främmande makter efter endast ett myndighetstillstånd får utföra prover i Sverige minskas också tilliten till vår säkerhetspolitik. Alpha-Jet är bara ett exempel; det förekommer, som också visades i massmedia, att man gör köldprov för en hel del annan materiel. Det kan hända att vart och ett av dessa prov sett som isolerad företeelse inte är särskilt oroväckande, men sammantagna skapar de ett mönster som jag tycker är allvarligt.

Det är också nödvändigt att försvarsministern talar om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta i anledning av det inträffade. Vad som behövs är en översyn av bestämmelserna för materielprovning för fftämmande makts räkning, så att inget som helst tvivel får råda när det gäller Sveriges alliansfrihet och neutralitet. Jag uppmanar försvarsministern att lämna en deklaration för kammaren på dessa punkter. Av debatten här i dag, och speciellt av den som förs av de borgerliga företrädarna, får man lätt intrycket att alla våra grannländer är elaka och rustar. Men här i Sverige håller vi på med en systematisk nedrustning, som är den största sedan 1925, enligt vår förre försvarsminister. Sverige har i fasta priser räknat varje år lagt allt större kostnader på det militära försvaret. Jag roade mig med att av riksdagens upplysningstjänst begära in upplysningar beträffande kostnadsutvecklingen. I detta sammanhang har man utgått från konsumentprisindex 1977/78. För 30 år sedan uppgick kostnaderna för det militära försvaret till 4 600 milj.kr. För 20 år sedan, år 1959, var kostnaderna uppe i 8 400 milj.kr. För 10 år sedan, 1969, var kostnaderna uppe i 11 800 milj.kr. Slutligen, med samma konsumentprisindex som gällde för år 1978, var kostnaderna uppe i 12 700 milj.kr. Visst kan man förklara en del av detta med att de anställda har fått högre löner och att de värnpliktiga har fått bättre sociala förmåner. Men även om man tar hänsyn till detta är det obestridligen så att försvarskostnaderna ökat mycket kraftigt. Den bild av drastisk nedrustning i det här landet som man har målat upp är falsk. Den just nu stora frågan i samband med försvarsbeslutet handlar om flygplansanskaffningen. Knappast någon försvarsfråga har stötts och blötts så mycket som den riksdagen nu skall ta ställning till. Inte mindre än fyra olika utredningar har i olika turer studerat frågan. Detta har i sin tur inneburit att hundratals miljoner kronor har kastats bort på ett flygplan som aldrig kommer att flyga. Kvar på barrikaderna står — som sig bör, höll jag på att säga — moderaterna, men där står de ensamma. Det började med att de borgerliga ledamöterna i 1972 års försvarsutredning inte vågade säga nej till B3LA. I stället tillsatte Eric Krönmark en ny utredning, den s.k. BJLA-beredningen. Inte heller denna kunde visa på att det var möjligt att inrymma B3LA inom försvarsramarna. När denna utredning presenterade sitt betänkande väntade man sig att nu äntligen skulle väl regeringen våga fatta ett beslut och säga nej till BLA. Men i stället beslöt regeringen att tillsätta en ny utredning. Denna gång var man generös nog att inbjuda oppositionen att delta i den utredningen, vilket den socialdemokratiska oppositionen tackar speciellt för. Det var då som flygindustrikommittén tillsattes. Denna kommitté visade att man skulle kunna klara en modifiering av Jaktviggen inom ramarna. De borgerliga ledamöterna i utredningen — men det får stå för deras räkning — ansåg t.o.m. att vi skulle ha sex divisioner av den mest avancerade typen av Jaktviggen, dvs. A 20-M 1. Detta gällde inte längre än till presskonferensen samma dag, då helt plötsligt nya fräscha alternativ dök upp. Centern ville ha ett flygplan som populärt kallades Åslingen, av en del elaka människor även kallat Uslingen, eller 1825 som i stort sett är en modifikation av BILA. Moderaterna ville i samma veva gå något längre och nappade på det nya namnet på B3LA, för det är inget annat än ett byte av namn, nämligen SK 38/A 38. I dag kan vi avläsa resultatet: De borgerliga partierna står vart och ett för helt skilda ståndpunkter i den här frågan. Nåväl, nu kan det ändå fattas ett beslut — trodde man. Men den nytillträdda folkpartiregeringen fick kalla fötter och fick då anledning att återigen skjuta på beslutet. Under tiden växte oron bland de anställda, som börjat bli trötta på detta märkliga B3LA-spel. Nu uppdrog man åt överbefälhavaren att se på nya B3LA. ÖB sade efter sin utredning: Ja tack, om jag får mer pengar. Nu äntligen, efter två års förhalning som skapat oro bland personalen och som kostat hundratals miljoner kronor, kan riksdagen fatta sitt beslut. Detta innebär att BILA-projektet äntligen är avsågat. I stället prövas en modifiering av Jaktviggen. I debatten har det hävdats att detta beslut får allvarliga följder för sysselsättningen och att vi avsäger oss en industrigren med stort teknologiskt kunnande, som dessutom har gett betydande spridning till andra områden. Jag hade tänkt att avslutningsvis uppehålla mig vid dessa frågor. Det första som man skall ha klart för sig är att ingen annan del av svensk verkstadsindustri har beställningar som ger jobb så långt fram i tiden som Saab:s flygdivision och Volvo Flygmotor. Åtta divisioner Jaktviggen innebär i varje fall sysselsättning till andra hälften av 1980-talet. Redan i dag går Saab ut i annonser och söker arbetskraft till sin flygdivision. Under rubriken ”Det är säkra jobb!” säger Saab bl.a.: ”Ingen ifrågasätter att svenska försvaret även i framtiden ska ha svensktillverkade flygplan. Flygverkstädernas produktion är redan nu säkrad i minst 10 år framåt, dvs. längre än inom någon annan del av verkstadsindustrin.” Längre fram i annonsen står det: ”Vår huvudproduktion är fortfarande Viggen och vi tillverkar även annan militär utrustning som t.ex. robotar och siktesystem. Men den civila produktionen ökar! Satelliter, rymdelektronik, undervattensfarkoster, vindkraftverk, mätutrustningar för industri och forskning är några andra exempel på vår produktion. Och du ska veta, att det här är trygga jobb hos oss.” Så långt Saabs egna annonser när företaget rekryterar personal. Saab självt tycks alltså inte hysa någon oro. Inom flygindustrikommittén har vi också redovisat ett antal civila projekt som kan bedömas lämpliga att utveckla. Till dessa hör konstruktion av transportflygplanet ”Transporter”, där de kommersiella utsikterna uppenbarligen är goda. Det gäller rymdteknik, där man redan är inne på marknaden, vidare jordbruksflygplan samt energiområdet, där man redan i dag har levererat en försöksanläggning för vindkraft. Uppräkningen kunde fortsättas. Genom ett samarbete med Linköpings tekniska högskola kan betydande resurser utvecklas. Socialdemokraterna har också krävt ett anslag till högskolan som med fyra miljoner överstiger regeringens förslag. De resurser som nu frigörs från delar av den militära flygindustrin måste utnyttjas. I en promemoria från högskolan har man också kunnat peka på en rad områden, dären ny teknik kan utvecklas och kunnandet tillvaratas. Samhället kan gå in och stödja ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete. Jag vill då peka på förslag som socialdemokraterna lagt här i riksdagen om utvecklingsbolag för medicinsk teknik och kollektiva transportsystem. I detta sammanhang betyder självfallet också det socialdemokratiska förslaget om inrättande av en strukturfond mycket. Här handlar det om att ta till vara ett unikt kunnande inom en näringsgren med utvecklingsmöjligheter. Genom en konstruktiv insats på teknisk forskning och utveckling kan man lägga grunden till framtida sysselsättning både inom svensk industri och på andra håll. Inom Volvo Flygmotor pågår liknande satsningar. I dagarna har vi fått veta att ett samarbetsavtal ingåtts mellan VFA och General Electric om ett civilt flygmotorprojekt. Samarbete diskuteras också med andra, exempelvis det amerikanska företaget Garret, inom ett ganska brett område. Dessutom finns goda förutsättningar att utveckla redan pågående legoarbete liksom civila motoröversyner. Med detta vill jag slå fast, och det är viktigt med tanke på vad som har sagts i debatten tidigare i dag: Det kommer således även i framtiden att finnas en inhemsk flygindustri, men med en annan struktur än dagens. En omstrukturering mot en ökande andel civila arbeten pågår redan. Omställningen kommer att ske under lång tid. Vissa åtgärder från samhällets sida är nödvändiga. En omställning av flygindustrin förutsätter bl.a. en samordning av resurserna inom industrin och berörda myndigheter. Men självfallet måste också industrin ta sitt ansvar. Vi skall inte glömma bort att såväl Saabs flygdivision som Volvo Flygmotor är delar av landets största koncerner.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
Herr talman! Åke Gustavsson säger att Åslingen är en B3LA. Jag är övertygad om att hade vi föreslagit ett segelflygplan, så hade Åke Gustavsson kallat det också för B3LA. Det finns inget som helst fog för det påståendet. Åke Gustavsson säger att det skall finnas en flygindustri. Ja visst, men vi förlorar genom ert förslag vår förmåga till egenutveckling och därmed, Åke Gustavsson, hjälper ni till att öka hastigheten i världens rustningar. Ni socialdemokrater vill alltså att vi skall börja köpa flygplan på världsmarknaden och därigenom öka världens rustningskostnader. Det kan finnas anledning att komma ihåg det. Det måste vara en hård dag för Åke Gustavsson när han kämpar på barrikaderna mot liberalerna och själv har den mest konservativa inställning man kan tänka sig i flygplansfrågan, nämligen att vi skall satsa på dyra, tunga flygplanssystem. Jag ser tillbaka på en motion som väcktes i kammaren år 1972 av en viss herr Åke Gustavsson, där han sade ungefär så här: Vi kommer inte på samma sätt att bygga slagskepp av Viggenklass under 1980-talet. De alternativ, sade han, som är intressanta att studera är således alternativet med lätt flygplan som används som skolflygplan — ungefär av B3LA:s typ - eller alternativet 3, dvs. skolflygplan som kan användas som attackflygplan — ungefär samma typ som Åslingen. Det var den åsikt Åke Gustavsson hade 1972, på den tiden då han fortfarande satt kvar i SSU:s förbundsstyrelse. Men han har tydligen gubbat till sig och tagit en rejäl högersväng, och i dag står han alltså för A 20— ett nytt skolflygplan, beroende av NATO och andra stormakter. Det måste faktiskt vara lite besvärligt för Åke Gustavsson. Jag konstaterar också att man nu klart markerar att det är två flygplan man vill bygga — ett av dem är A 20. Alla de heroiska uttalanden som gjordes ute i gårdarna den 1 maj var alltså felaktiga. Det kanske vore lämpligt att meddela socialdemokratisk press att det har spritts en missuppfattning, nämligen att socialdemokraterna är emot A 20.
Herr talman! Hur man genom att dra in på nya och dyra vapensystem kan bidra till att öka rustningsspiralen i världen är en ekvation som nog enbart en centerpartist kan få att gå ihop. Min motion år 1972 väcktes innan vi hade bundit oss för Jaktviggen. När nu pengarna för denna är utlagda gäller det att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja det redan utförda arbetet. Det innebär att vi vill pröva — jag understryker pröva — en modifiering av Jaktviggen för att kunna utnyttja också den för attackändamål. Jag är dock inställd på att försöken avbryts, om en modifiering visar sig bli alltför dyr. Men detta får vi se i förhandlingen med berörda företag. Jag har vidare aldrig kallat något segelplan för BILA. Men däremot vill jag påstå att om man gör ett flygplan, som i stort sett skiljer sig från BILA bara beträffande stjärtpartiet, och döper det till Åslingen, samtidigt som kostnaden för det är omkring 70 96 av kostnaden för ett BILA plan, så är det inte mycket som skiljer dessa flygplan åt.

Det planet kommer vi här i riksdagen att säga nej till i dag. Gunnar Björk deltog i godkännandet av den skrivning som innebar att man skall inrikta sig på A 20-systemet och ha sex divisioner av sådana plan. Den låsningen vägrar vi att acceptera. Därför är det inte särskilt svårt för mig som socialdemokrat att medverka i dagens riksdagsbeslut. Men det kan kanske vara litet besvärligare för Gunnar Björk. Å andra sidan kanske Gunnar Björk kan finna en ny ståndpunkt i morgon, efter det att vi fattat dagens beslut.
Herr talman! Åke Gustavsson försöker göra gällande att centern har ändrat ståndpunkt. Låt mig då bara referera till att det första tillfälle då vi nämnde Åslingen var i en Rapportintervju i TV 2 i början av september, där både Nils Åsling och jag deltog. Vid flygindustrikommitténs presskonferens, som Åke Gustavsson nu refererar, lämnade jag en kommentar som stod i överensstämmelse med vad vi sagt i intervjun. Skulden till att det sedan inte kommit fram något färdigt förslag får den nuvarande försvarsministern De Geer ta på sig. Han har visat en fantastisk passivitet på denna punkt. I ett brev, som Nils G. Åsling skrev i november, uppmanades försvarsministern att undersöka denna fråga ordentligt. Försvarsministern svarade då att han inte hade ett enda papper på departementet i ärendet. Den passivitet som detta är ett uttryck för är också skälet till att de militära myndigheterna inte ens har hunnit studera detta alternativ. Men om det får väl Åke Gustavsson göra upp med sin kompanjon försvarsministern.
Herr talman! Detta är utomordentligt intressant. Centern presenterade genom den dåvarande industriministern sitt förslag i Rapport i september månad. Samtidigt sitter Gunnar Björk i Gävle från samma parti i flygindustrikommittén och lyfter inte ett finger till sin ministers försvar när det gäller att ta upp och utreda denna fråga. Den har över huvud taget inte diskuterats i flygindustrikommittén. Däremot säger den borgerliga majoriteten — jag upprepar det — att vi om vi inte skall ha B3LA skall bygga A 20. Men nu står Gunnar Björk här med ett alternativ som han själv hade alla möjligheter att medverka till utredning av. Det struntade han dock i. Kanske är det något annat än BILA-kombinationen som är viktigt för Gunnar Björk, nämligen de siffror som ingår i ett visst datum, den 16 september?

Herr talman! Till Åke Gustavsson vill jag i fråga om utländska plans rätt att använda svenska flygplatser lämna samma svar som statsministern Ola Ullsten gav i går. Han slog därvid fast att ärenden som rör främmande militärplans rätt att utnyttja svenska flygplatser naturligtvis skall avgöras av regeringen, vilket även bör gälla om militära plan camoufleras med civila beteckningar. Jag utgår ifrån att så också kommer att bli fallet i fortsättningen. Regeringen avser att undersöka om det finns anledning att i denna fråga ändra gällande författningar. Hur en eventuell prövning av ansökningar skulle komma att utfalla kan jag av naturliga skäl inte uttala mig om nu. Varje fall måste prövas på sina egna förutsättningar och sina egna meriter. När Eric Krönmark anser att utlänningar nu håller på att tappa respekten ör vårt försvar, lägger han sannolikt för stor vikt vid just flygplansfrågan med dess stora publicitet. Här träffas dock samtidigt rader av viktiga beslut som bör ge utlandet en klar uppfattning om vår försvarsvilja.

Materielanslagen i procent av totala försvarsbudgeten är f. ö. konstanta mellan 1978 80. Många av här uppräknade vapen och vapensystem representerar tekniska innovationer som har väckt och kommer att väcka respekt i utlandet. Till Gunnar Björk i Gävle vill jag säga att om pengar används till att köpa nya eller fler Viggenflygplan, är de väl i alla fall inte bortkastade. Antalet flygplan är något väsentligt för vårt flygvapens uthållighet och för dess anseende i utlandet. Gunnar Björk påstår att folkpartiet säger nej till allt, ja till ingenting. Med anledning av det påståendet vill jag bara påpeka att vi sagt ja till civil utveckling inom flygindustrin. Ett exempel på att detta kan lyckas har vi i tillkomsten — med hjälp av ett villkorslån — av det avtal, som förut har berörts här i kammaren, mellan Volvo Flygmotor och ett amerikanskt företag. Vi säger ja till en svensk robotindustri, trots att vi är medvetna om att vissa kortsiktiga nackdelar är förknippade med de beställningar som planeras. Vi säger ja till ett gott underlag för kommande beslut om ett beväpnat skolflygplan.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret som statsministern gav genom försvarsministern.

Jag utgår också från att översynen kommer att innebära att man visar stor restriktivitet mot utländsk materiel i Sverige på de här punkterna, av det enkla skälet att vi inte får göra någonting som kan ge intryck av att vår neutralitet minskar. Jag vill inte vara med om att bygga upp ett system där vi genom en rad delbeslut riskerar att få ett ensidigt utbyte. Detta skulle strida mot den svenska neutralitetspolitiken.
Herr talman! Försvarsminister De Geer menade att jag hade fel när jag sade att vad som håller på att ske är att utlandet tappar respekten för den svenska försvarsmakten. Nu var det emellertid inte så jag uttryckte mig, utan jag talade i stället om att man i utlandet är kompetent att bedöma den svenska försvarsförmågan. Den uppräkning av olika tekniska materielprojekt som vi sysslar med är fullt riktig — den känner jag till lika väl som herr De Geer gör. Detta är ett nödvändigt tillskott till den svenska försvarsförmågan och bidrar i någon mån till att vi kan ha vårt försvar på en teknisk nivå som är någorlunda jämställd med omvärldens. Vad som sker — men som försvarsministern inte nämnde -— är i alla fall att antalet förband och antalet enheter som vi kan sätta in håller på att nedgå. Den debatt som vi för i kammaren i dag visar att herr De Geer tillsammans med socialdemokraterna här hyser tveksamhet när det gäller attackkapaciteten. Jag har talat om svårigheten att över huvud taget få en attackersättning till omkring år 1990, som kommer att på ett avgörande sätt påverka vår förmåga till försvar i fråga om fjärrstrid under 1990-talet. Man kan tala om respekt för vår försvarsförmåga eller ej, men vi kan bara konstatera att vi på det sättet förändrar den roll som Sverige spelar i den militära balanssituationen i vår del av världen. Jag skulle vilja uppmana försvarsministern att i debatten ta litet allvarligare på de här tingen. Det är inte bara en fråga om svensk säkerhetspolitik, utan det är också en fråga om avspänningspolitik och stabilitet i vår del av världen.
Herr talman! Försvarsministern har flera gånger försökt göra gällande att det bara är litet som skiljer mellan de båda skolflygplanen Åslingen och Saab 105. Det är bekymmersamt att försvarsministern inte har förstått att vad det handlar om i det ena fallet är att bygga åtta divisioner och därigenom bibehålla svensk flygindustri för en tid, medan det i det andra fallet handlar om en modernisering, som innebär att vi successivt lägger ner framför allt egenutvecklingen av svensk flygindustri. Även om flygplanen ser ungefär likadana ut, är det ju ändå en väldig skillnad på dessa alternativ. Jag kan inte förstå att han, trots att vi har haft den frågan uppe här flera gånger i dag, inte har fått detta klart för sig. Man måste väl ändå se efter vad frågan egentligen handlar om. När det gäller påståendet att propositionen är oklar vill jag säga att vi i försvarsutskottet har haft rätt många föredragningar, och på många punkter har vi också ställt frågor till experter om hur de har tolkat propositionen. Jag måste erkänna att jag inte har upptäckt att någon av dem som har kallats inför utskottet har kunnat redogöra för vad propositionen verkligen innebär. Att den innebär ett ja till civil utveckling, ett ja till robotindustrin och allt detta betyder inte att dessa saker är färdigutredda. Man har tillsatt den Hagströmska utredningen nu på våren — som förresten under våren skall informera om vad som händer. Jag vet inte i vilken del av landet det är som man räknar med att det är vår, det är kanske hög tid att man kommer med något besked även om detta. Sedan till Åke Gustavsson! FLIK:s uppgift var att utreda vilka alternativ det finns därest man inte utvecklade BJLA. Dessutom skulle regeringen ta ställning till BILA...

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid utbildningsutskottets betänkande 1978/79:42. Betänkandet behandlar bl.a. den socialdemokratiska motionen, där vi yrkar att 4 milj.kr. skall anvisas till universitetet i Linköping till förstärkning av den tekniska forskningsorganisationen vid universitetet. Detta yrkande föreslår den borgerliga majoriteten i utskottet avslag på. Jag ber därför att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Vårt yrkande är kopplat till regeringens förslag att avbryta en vidareutveckling av attackplanen B3LA och SK 38/A 38. De borgerliga regeringarna har satt sprätt på omkring en halv miljard kronor på utveckling av ett flygplan om vilket det stått klart att det aldrig skulle flyga. Då kan man säga att dessa 4 milj.kr. är ett försumbart belopp — knappt 1 96 av vad B3LA-projektet har kostat. Sinnet för proportioner är inte särskilt väl utvecklat bland de borgerliga, i varje fall inte när de skall försöka regera och ha ansvar för ekonomin. Dessa resurser har bidragit till det stora budgetunderskott som de borgerliga regeringarna kan visa upp. Vi kommer alltjämt framöver att ha en inhemsk flygindustri. Men den måste få en ökad inriktning på civil produktion om personalens anställningar skall kunna tryggas. Därför är det riktigt, som vi framhåller i motionen, att regeringen utarbetar ett program för omställning till civil produktion vid flygindustrin. Den större delen av den militära flygplanstillverkningen bedrivs i Linköping, varför en undersökning av möjligheterna till annan inriktning av produktionen vid Saab, dit tillverkningen är förlagd, är en angelägen uppgift. Linköping är en kommun som är utrustad med många kvaliteter när det gäller att bedriva teknisk forskning. Detta är resultatet av att det under den socialdemokratiska regeringsperioden byggdes upp en omfattande samhällelig verksamhet. Nämnas kan högskolan, regionsjukhuset med läkarutbildning och medicinsk forskning, försvarets forskningsanstalt och statens vägoch trafikinstitut. Kommunen kan ställa upp med betydande resurser som tillsammans med den kompetens som finns vid industrin är en god utgångspunkt för aktiva insatser. Särskilt den tekniska högskolan har betydelse i detta sammanhang. Betydelsefullt för Linköping skulle vara, vilket vi från vårt parti föreslår i motioner som har lämnats till årets riksmöte, att kommunen får samhälleliga utvecklingsbolag inom transportområdet och inom området för medicinsk teknik. För att man snabbt skall kunna initiera ett forskningsoch utvecklingsarbete inom den tekniska forskningen vid Linköpings universitet bör riksdagen bevilja ökade resurser till högskolan. Ett annat faktum som är värt att uppmärksamma är att man genom dessa insatser kan förverkliga ett socialdemokratiskt krav från Linköping om ett produktutvecklingscentrum. Vad som också måste betonas när vi diskuterar resurserna till den tekniska forskningen är vårt lands möjligheter att bevara sin ställning som en ledande industrination. Vi socialdemokrater har, dels när vi vid vår senaste partikongress behandlade näringspolitiken, dels i stora motioner här i riksdagen, slagit fast att en offensiv näringspolitik i framtiden är vår viktigaste uppgift. Med en offensiv näringspolitik skall vi klara viktiga mål. Vår sysselsättningspolitik innebär arbete åt alla. Människornas vilja att arbeta är samhällets viktigaste resurs, och den får inte förslösas genom passivitet från samhällets sida. På grundval av ekonomisk tillväxt skall vi bygga ut den offentliga sektorn och genomföra angelägna reformer såsom barnomsorg, äldrevård och ökade resurser till skolan. Därigenom skapar vi många nya jobb och stärker människornas konsumtionsmöjligheter. Det är en politik som vi socialdemokrater i årtionden har fört med stor framgång. Forskningen, och då främst den tekniska forskningen, spelar i det sammanhanget en viktig roll. Avstyrkandet av vårt motionsyrkande om 4 milj.kr. till Linköpings universitet är ett klart uttryck för regeringens och den borgerliga majoritetens passivitet — även på detta område förlitar de sig till de fria marknadskrafterna. Vi socialdemokrater ser satsningen på forskning som den viktigaste investeringen i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Kammaren behandlar nu också, som har framgått av Torsten Karlssons inlägg, utbildningsutskottets betänkande 1978/79:42, som gäller anslag till de tekniska fakulteterna. Utskottsmajoriteten följer i allt väsentligt propositionen. Den noggranne läsaren av budgetpropositionen och den forskningsproposition som skall behandlas av riksdagen om ett par veckor finner att det totalt sett är fråga om en betydande upprustning när det gäller satsningen på forskning, inte minst på teknisk forskning. Några exempel: I det nu föreliggande betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att för nästa budgetår anvisa ytterligare 6 milj.kr. till högskolan i Luleå för förstärkning av forskningsorganisationen. Utskottet anser också att regeringen bör få föreslaget bemyndigande att inrätta följande tjänster som professor, nämligen vid Tekniska högskolan i Stockholm i kärnkraftssäkerhet, i industriell ergonomi och i musikakustik, vid universitetet i Lund i energihushållning, vid Chalmers tekniska högskola i arbetsorganisation och vid högskolan i Luleå i restproduktteknik. Därutöver föreslår utskottet att regeringen får bemyndigande att inrätta en ordinarie tjänst som professor i träteknik vid Tekniska högskolan i Stockholm. Orsaken till utskottets ställningstagande när det gäller professuren i träteknik är att universitetsoch högskoleämbetet efter budgetpropositionens avlämnande har föreslagit just en sådan tjänst. Utskottets ställningstagande på denna punkt innebär alltså ett bifall till motionen 1978/79:1911. I motionen 1978/79:2255 — det var den som Torsten Karlsson berörde — föreslås att ytterligare 4 milj.kr. skall anvisas till universitetet i Linköping för förstärkning av den tekniska forskningsorganisationen vid universitetet. Efter att ha inhämtat försvarsutskottets yttrande över motionsyrkandet föreslår utbildningsutskottet att riksdagen avslår detta yrkande. Orsaken är helt enkelt att det med tanke på det statsfinansiella läget inte finns utrymme för att nu göra ytterligare ett påslag utöver den betydande satsning som redan gjorts i budgetpropositionen när det gäller de tekniska fakulteterna. Låt mig till sist, herr talman, något kommentera vad Torsten Karlsson sade om satsningen på forskning, nämligen att den är utomordentligt viktig för hela samhällsutvecklingen. Jag kan helt instämma i detta. Däremot kan jag inte riktigt instämma i Torsten Karlssons historiebeskrivning av vad socialdemokraterna har uträttat på detta område. Det finns delade meningar om hur aktiva man har varit på forskningens område, inte minst under regeringen Palmes tid. I dag finns det — och det vill jag notera med stor tillfredsställelse — inom de flesta politiska partier ett kraftigt ökande intresse för forskningsfrågor. Jag tycker att det är viktigt att understryka den enigheten. Den har också lett till — vilket jag inledde mitt inlägg med att notera — att det nu sker en betydande satsning på forskning, en satsning som är avsevärt mycket större än under tidigare år. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag återgår till flygplansfrågan. Jag har ingen anledning att göra några stora genomgångar av principerna och förutsättningarna — de har framkommit tidigare i debatten. Men några kommentarer vill jag gärna göra, eftersom jag bl.a. har deltagit i flygindustrikommitténs arbete och förberedelserna till det beslut som har fattats. De båda utgångspunkterna när det gäller valet av flygplan, som det hela handlade om, har —trots att alla har skrivit under att det är dem man bör följa — något kommit vid sidan om. Den första utgångspunkten är de operativa värderingarna, dvs. de operativa krav som man har att ställa på de flygplan som vi skall tillverka. Eftersom vi där hamnar på så helt olika slutsatser, borde vi också vara oense. Men konstigt nog har vi inte blivit det, vare sig i detta utredningsarbete eller i andra sammanhang, utan tvärtom kunnat enas om skrivningar om det som vi egentligen behöver i vårt flygförsvar. När det gäller ekonomin, som är den andra styrande faktorn, har det naturligtvis blivit hårda motsättningar. Vissa partier har lättare att falla undan för en opinion, att för tillfället satsa pengar på andra områden, som man betecknar som mer angelägna. Därmed riskerar man att spela bort en handlingsfrihet för framtiden och en trygghet i en eventuellt kommande orostid. När det gäller spelet runt flygplansfrågan i försvaret kan man konstatera att socialdemokraterna har haft många turer för sig. I flygindustrikommittén, som arbetade under förhållandevis kort tid, fick vi uppleva detta på många olika sätt. Först ville man ha ett skolflygplan ungefär som det vi har i dag, SAAB 105, med en del förändringar. Varenda gång vi tittade på det alternativet kom vi fram till att det, som utredningen enhälligt skrev, innebar orimligt höga kostnader att satsa på det projektet i förhållande till vad man skulle få ut av det. Man valde snabbt andra kombinationer, t.ex. en fortsättning av Viggensystemet i kombination med andra attackalternativ. Det fanns helikoptrar, kustjagare, markrobotar av olika slag som man bollade med från sammanträde till sammanträde för att försöka finna nya utvägar och uppenbarligen för att framför allt — vilket var det tråkiga — driva en demonstrationspolitik. En ovilja att försöka lösa frågan om flygplansanskaffning till försvaret präglade socialdemokraternas hela arbete i flygindustrikommittén. Det verkade som om man hade bestämt sig för att komma så lågt som möjligt. Vi skall ha lägsta kostnader, vi skall ha en så snabb nedrustning som möjligt av vårt flygvapen —det var målsättningen för socialdemokraterna i flygplansfrågan under utredningens hela gång och faktiskt fram till beslutet. Nu har socialdemokraterna fått med sig folkpartiet på en linje som innebär bl.a. att vi skall få ett dyrt skolflygplan som ingen har efterfrågat. Man säger sig vilja tillverka skolflygplanet inom Sverige, trots att alla vet att marknaden är full av skolflygplan av alla de sorter, storlekar och kvaliteter. Det är bara att gå ut på världsmarknaden och köpa det man behöver. Men tillverkar vi ett eget skolflygplan kommer vi förmodligen icke att kunna sälja det utomlands. Det kommer att bli en fruktansvärt dyr affär. Det var också någonting som vi hela tiden var överens om i flygindustrikommittén. Man väljer ett dyrt Viggenalternativ, en utveckling av Viggensystemet. Man väljer, trots att det blir dyrt, väldigt låga ambitioner. Det är ett dyrt flygplan, och allt dyrare blir det. Man säger nu att det skall bli fråga om ett begränsat studieoch utvecklingsarbete. Det är något helt annat än vad socialdemokraterna sade för bara ett halvår sedan i flygindustrikommittén. Då talade man detaljerat om just det som Bengt Gustavsson nu försöker frånsvära sig, nämligen om det skulle vara A 20, M 1, M 2 eller M 3. Det var icke fråga om något samlande namn utan om teknik och mycket detaljerade inriktningar i val av A 20-system. I försvarsutskottet konstaterar socialdemokraterna tillsammans med folkpartiet att ÖB:s A 20 inte kan komma i fråga. Det ser besynnerligt ut. Utan någon motivering, utan några grunder har man som målsättning, när man någon gång skall utveckla Viggensystemet, att i vart fall inte ta hänsyn till vad överbefälhavaren vill ha. Då finns det skäl att ifrågasätta viljan att föra en försvarspolitik som verkligen kan kallas för försvarspolitik. För att återgå till skolflygplanet så talar socialdemokraterna och folkpartiet om att skolflygplanet skall uppnå utbildningsändamålet men ingenting annat i stort sett. Om det är möjligt är det önskvärt med en viss beväpning, men flygplanets utformning får inte påverkas. Hur det skall gå till att beväpningen av ett flygplan inte till någon del skall påverka planets utformning är en fråga som socialdemokrater och folkpartister får försöka förklara i framtiden. Även det vittnar om en oerhört låg ambition när det gäller försvarspolitik. Bengt Gustavsson sade här tidigare i dag: Vi skall byta motor på det nuvarande skolflygplanet SK 60, om motorn försvinner ur sortimentet. Det är en hög målsättning det! Finns det inga motorer kvar, då är man minsann från socialdemokraternas och folkpartiets sida beredd att köpa ett par motorer till! Bengt Gustavsson sade vidare att det i alla fall inte blir något segelflygplan. Tänk er att när en försvarspolitisk företrädare för vårt största parti skall försöka beskriva för väljarna vad det är för slags flygplan som han erbjuder försvaret, så har han som utgångspunkt att man kan tänka sig att köpa en ny motor om de nuvarande försvinner och att man kan tänka sig att se till att det inte blir något segelflygplan! Vad är det för politisk ambition? Jag skall så gå in i debatten om Åslingen, den något mer utvecklade skolflygplansmodellen, där man skall ta hänsyn till beväpningsfrågorna, om det nu ingår i beslutet som socialdemokraterna och folkpartisterna fattar i dag — att man är oense i den frågan är helt uppenbart. Bengt Gustavsson säger att det krävs advokatyr för att man skall kunna täcka in Åslingen i ett beslut. Det skulle vara intressant om försvarsministern ville göra några juridiska eller politiska bedömningar av den frågan. Vårt alternativ har redovisats här: utveckling av ett nytt flygplan. Det är ett lätt attackflygplan för tiden omkring sekelskiftet, då Viggen är historia. Det är ett underljudsflygplan, vilket visar att det inte är fråga om någon upprustning, Bengt Gustavsson. Det är ett hälften så stort flygplan som det jättelika Viggen, som ni vill försöka ha kvar i luften ett par decennier till och som på 1990-talet kommer att ha tre fyra decennier på nacken. Vårt alternativ var A 38. Vi hade som målsättning — och den framfördes även av folkpartiet och statsministern vid åtskilliga tillfällen — ett flygplan som skulle rymmas inom ramarna. Det rymdes också inom ramarna då det föreslogs. Då ändrade försvarsministern ramarna och valde helt plötsligt den lägsta tänkbara ramen. Då hamnade vi 600 miljoner över ramarna på tolv år — 50 miljoner om året, alltså. Bengt Gustavsson sade i debatten att moderaterna borde tänka på det statsfinansiella läget och förstå att vi inte kan satsa på något så dyrt som A 38. Herr talman! Jag vill tala om att vi i förra veckan i trafikutskottet hade en omröstning om SJ:s investeringar. Då var vi och folkpartiet överens om att vi inte skulle ge större anslag än som föreslogs av regeringen. Centern föreslog ytterligare 25 miljoner, och sossarna ytterligare 75 miljoner. Två dagar efteråt kom regeringsrepresentanten tillbaka och meddelade att han var beredd att plussa på med 75 miljoner. Då tog det alltså två dagar att höja anslaget till SJ:s investeringar på årsbudgetbasis med 75 miljoner. Men vi har hållit på i två och ett halvt år med att försöka klämma in 50 miljoner innanför ramarna när det gäller försvaret. Det är också ett tecken på de låga försvarspolitiska ambitionerna hos folkpartiet. Upprustningsdebatten är beklämmande. Det är fråga om ett mindre plan som alternativ, det är fråga om att vi har färre divisioner. För att man verkligen skall se hur det förhåller sig med upprustningen visar jag nu ett diagram på kammarens intern-TV-anläggning. Den övre kurvan visar att det svenska flygvapnet på 15 år minskat från 45 till drygt 20 divisioner. Den undre kurvan finns med bara som ett kuriosum: Den visar att ett mycket fattigt litet land, som heter Vietnam, på samma tid har krupit över antalet svenska divisioner. Det är ett land som satsat fyra fem gånger så mycket på sitt flygvapen som vi ger det landet i u-hjälp! Det kan vara någonting att komma ihåg när man i debatten försöker jämföra olika summor. Herr talman! Jag skall avsluta med några sammanfattningar. Med dagens beslut åstadkommer vi ingen ersättning av attackflygplanen. Man föreslår skolflygplan och försök att hålla gamla plan i luften — det är vad det handlar om. Flygindustrikommitténs uppgift att föreslå ett ersättningsplan för attackuppgifterna löses inte i dag. Vi kommer i framtiden att ha utländska flygplan i Sverige, om vi inte nu kan satsa på egenutveckling. Åke Gustavsson gjorde ett stort nummer av att det för några år sedan prövades utländska flygplan på svensk botten. Jag kan instämma med försvarsministern i att det kan finnas principiella synpunkter på det, även om jag inte känner till fallet i detalj. Men det Åke Gustavsson får uppleva i framtiden är inte bara ett provflygplan utan beväpning i några veckor i Sverige, utan det är utländska flygplan som skall forma en del av det svenska försvaret, och det kommer vi att få leva med i decennier, tack vare den nedrustningspolitik som nu bedrivs. Folkpartiregeringen har valt att samarbeta med ett parti som enligt försvarsministern ”driver en försvarspolitik som är förödande för moral och faktisk försvarskraft” — det sades i debatten tidigare i dag. Folkpartiregeringen har valt att i sina förslag utgå från rimliga förutsebara ramar. Det betyder för den: lägsta tänkbara ramar. Försvarsministern har — fantastiskt nog — tre år före försvarsbeslutet 1982 redan bestämt sig för att det inte är rimligt att välja någon annan ram än den lägsta tänkbara ramen. Det är, menar jag, inte att vara särskilt ansvarskännande för sitt fögderi när man spelar bort sina kort tre år före ett försvarsbeslut på det viset. Herr talman! Folkpartiet vräker faktiskt ut pengar i dag i våra utskott i riksdagen för att köpa majoriteter, men sätter stopp för en försvarspolitik som syftar till att se till, att vi i alla fall ersätter viktiga delar och på det sättet åtminstone inte påskyndar nedrustningen. Folkpartiregeringen har valt att umgås med socialdemokraterna i denna utomordentligt väsentliga fråga i stället för med sina borgerliga bröder, som man formade det förra försvarsbeslutet tillsammans med. Folkpartiet talar om en bred enighet, men det har faktiskt varit ständiga kontroverser. Man talade om en bred enighet när vi lade fram flygindustrikommitténs betänkande, då det fanns en reservation från socialdemokraterna. Man talar fortfarande om en bred enighet, trots att det råder total oenighet i en utomordentligt angelägen fråga. Här har varit mycken dramatik och många sista-minuten-förvecklingar i ett spel som har varit förödande för oss politiker i allmänhet. Konsekvenserna av detta beslut framgår, herr talman, av ett yttrande som jag och Gunnar Björk i Gävle från centerpartiet gjorde i flygindustrikommittén, där vi visade hur allvarligt det blir ur flygindustriella och försvarspolitiska synpunkter. Någon kan fråga sig: Varför var inte folkpartisten med på det yttrandet? Jo, det berodde på att folkpartiet, regeringspartiet, valde att icke närvara med sin representant på ett enda sammanträde under flygindustrikommitténs arbete det senaste halvåret när det gällde robotfrågan. Han kunde inte ta ställning till vårt särskilda yttrande. Det är också ett sätt att visa sina försvarspolitiska ambitioner. Jag vill, herr talman, till slut säga att det påverkar försvarsviljan i en sådan här viktig fråga när man ser att politikerna inte vill behålla ens den nivå och ambition som vi hade så sent som för två år sedan utan snabbt går vidare med nedrustningstanken. Det är svårt för oss som tror på försvaret som en väsentlig del av vårt samhällsliv, som en garanti mot otrygghet, att tala om försvarsvilja när vi får uppleva det som har hänt det senaste året. Det är svårt för oss politiker att tala om politisk moral efter det spel mellan socialdemokrater och folkpartister som har förekommit under den senaste tiden. Folkpartiet har uppenbarligen valt att icke umgås med några andra partier när man skulle forma det slutgiltiga beslutet. Jag vill bara, herr talman, hänvisa till vad den kände Henric Bernhard Palmer sade en gång för många, många decennier sedan: Politik är konsten att så ställa sig in hos hin onde att man inte stöter sig med vår Herre. Folkpartiet har valt att säga: Politiken är konsten att så ställa sig in hos opinionen att man inte stöter sig med socialdemokraterna.
Herr talman! Georg Danell sprutade beskyllningar mot mig i ett sådant tempo när jag kom in i kammaren att jag hade litet svårt att följa med även den korta stund jag hörde honom; det är inte möjligt att sitta här inne en hel lång debatt. Georg Danell utläste vad jag sagt på ett sätt som påminner om en viss potentats metod att läsa Bibeln. Jag talade som exempel om att den nuvarande motorn torde försvinna. Då behövs en ny motor på skolflygplanet då vi inte har sagt att vi skall ha ett segelflygplan. Det läser Georg Danell ut ungefär som en rekommendation om en ytterst låg nivå. Nej, det här resonemanget var ett led i vad jag sade om att det inte går att läsa vår skrivning om att det inte skall vara någon ”mera omfattande” nyutveckling av skolflygplanet så, att det också kunde inrymma Åslingen. Det var det jag ville ha sagt och ingenting annat. Så det här om upprustning. Lika fri är Georg Danell i sin tolkning då.

Jag vill påminna Georg Danell om att förslaget om B3LA togs fram som ett komplement till Viggenplattformen — det var inte fråga om det ena eller det andra, utan det gällde båda. Det var frågan om att skaffa ytterligare ett mycket kvalificerat skolflygplan, som egentligen främst skulle vara ett attackflygplan. Jag är inte alls övertygad om att mitt ställningstagande inte hade kunnat bli ett annat, om Viggenprojektet och ett annat projekt ställts mot varandra vid ett och samma tillfälle. Situationen hade då varit en helt annan, och jag vet inte vilken slutsats jag i så fall skulle ha kommit fram till. Men i ett läge, när vi lagt ned så mycket på ett flygplan som har så goda prestanda som Viggen, bör vi i rimlighetens namn hålla fast vid detta och inte kasta ut pengar på någonting annat.
Herr talman! Det var i och för sig inte så hårda angrepp som jag riktade mot Bengt Gustavsson. Jag ägnade mig mest åt att citera och gjorde vissa kommentarer till det. När jag försökte tala om vad överenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet går ut på är det beklämmande att man på det hållet då börjar tala om att det inte är fråga om segelflygplan och att man naturligtvis skall byta ut motorer i det nuvarande skolflygplanet om dessa har försvunnit. Men om man vill tala om för intresserade och framför allt för dem som är berörda av detta arbete så har man börjat i fel ända när man för debatten på detta sätt. När det gäller upprustningsdebatten är denna beklämmande. Det är nämligen inte fråga om att byta ut dagens skolflygplan mot något avancerat stort attackflygplan. Vad det är fråga om är att vi i dag har behov av att fatta beslut om vad vi skall ersätta dagens attackenheter i flygförsvaret med. Det har då diskuterats om vi skall ha BILA, A 20 med lägre ambitioner, Åslingen som innebär ytterligare ett steg nedåt eller SAAB 105 som motsvarar i stort sett dagens skolflygplan plus litet till. Skillnaden är att det när det gäller det sistnämnda alternativet bara är fråga om skoluppgifter med vissa möjligheter att hänga på vapen, vilket dock inte får påverka planets utseende. Det är detta som diskussionen handlar om. Att på gator och torg föra ut att det skulle innebära en upprustning är falskt. Jag visade med min bild hur flygförsvaret dras ner drastiskt och snabbt i fråga om antalet divisioner. Vi satsar mindre och mindre pengar på försvaret i förhållande till andra uppgifter i samhället samt i förhållande till vår bruttonationalprodukt och våra totala statsutgifter. Det har Per Petersson ingående påvisat. Därför ber jag Bengt Gustavsson att sluta upp med att tala om upprustning. Vilka argument han än för fram kan han aldrig bli respekterad om han påstår att den diskussion vi just nu för skulle handla om upprustning eller inte.
Herr talman! Det som Georg Danell vill pådyvla mig har jag inte sagt. Vad jag sade i mitt anförande i den del, där Georg Danell falskciterade mig, var att det när förslaget om B3LA framfördes bara var fråga om att ersätta ett skoloch attackplan. Man tog då fram ett attackoch skolflygplan. Det innebar att man hade tanke på en upprustning. Det går det inte att komma ifrån. Det är riktigt att det inte är nödvändigt att nu fatta beslut om en vidareutveckling av skolflygplanet. Det är en fråga för 1980-talet, men den finns ändå med i dagens debatt. Centern har i debatten fört fram tanken på ett nytt projekt som också, om än i mindre utsträckning, skulle ge ett plan som får väsentliga attackuppgifter. Vi säger att vi skall ha ett skolflygplan. Men det skolflygplanet behöver naturligtvis inte vara det SK 60-plan som vi har i dag. Vi talar om SAAB 105. Det är klart att det kan tänkas förbättringar på det planet. Om t.ex. olika komponenter som det är sammansatt av nu inte kommer att finnas är det självklart att det där måste komma till något nytt. Man kan tänka sig andra förbättringar också. Men vad jag vill slå fast är att ingen får ur vad vi skrivit och sagt försöka dra fram något som inte skulle leda till ett primärt för utbildningsändamål avsett flygplan. Det är naturligtvis ytterst värdefullt om flygplanet, lika väl som det skolflygplan vi har nu, kan användas till lättare stridsuppgifter även i en framtid.
Herr talman! Det skulle föra för långt om jag krävde en förklaring av vad lättare stridsuppgifter är. Men när man väl en gång har skrivit in i försvarsutskottets betänkande att planets utformning inte får ändras på grund av dess beväpning, så blir det väl mest handeldvapen som är kvar i skolflygplanet för att nyttjas i strid. Det lär inte stärka försvarsviljan och moralen hos vårt försvar, vare sig man befinner sig på landbacken, till sjöss eller i luften. Sedan skall vi komma ihåg, när vi talar om de olika flygplanen, att det ju sker en väldig utveckling på detta område, med många nya skolflygplan, nya idéer och ny teknik, där man numera också lyckas begränsa kostnadsökningarna. Det vi i Sverige ägnar oss åt är att tala om huruvida det flygplan vi har i dag, med ett decennium på nacken, skall kunna användas om ytterligare ett decennium genom att man gör vissa justeringar. Det är fråga om ny teknik, och det innebär att om vi står och stampar på samma fläck, med samma teknik som vi har nu på våra flygplan som redan är många år gamla, så är det en dålig teknik om ytterligare tio år. Till sist vill jag också säga, herr talman, att Åke Gustavsson — den socialdemokratiske representanten i flygindustrikommittén — faktiskt har skrivit under uttalandet att alternativet SAAB 105 i framtiden innebär orimligt höga kostnader. Det står i flygindustrikommitténs material. Därför förvånar det mig väldigt att man börjat damma av projektet igen, och ännu mer beklagligt är naturligtvis att man fått med sig folkpartiet, som också skrev under. flygindustrikommitténs uttalande. Utredningen var enig på den punkten.

Herr talman! Georg Danell sade att vi i folkpartiet valt den lägsta tänkbara ramen i våra försvarspolitiska överväganden. Detta är inte sant, vilket jag vill visa med en skiss, där visserligen inte några kurvor från Vietnam är med men där tre olika ramar för vårt svenska försvar finns inlagda i konstant köpkraft. Varken den nedersta eller den mellersta av dessa ramar ligger högt nog för att rymma B3LA. Ramarna syns alltså: 0, ram 2, ram 1. Georg Danell har vidare ägnat sig åt utsvävningar beträffande segelflygplan och handeldvapen, som kanske för ned debatten på en nivå där den inte skall hållas. Men han sade att det finns teknisk utveckling som är intressant och som kan innebära innovationer. Där vill jag gärna fånga upp Georg Danell, för vi får heller inte i Sverige fastna i någon tanke att vapenbäraren alltid måste vara sensationellt bra. Det finns nu för tiden system som innebär att vapenbäraren kan vara av litet enklare slag men kompletteras med ett vapen som är mycket farligt för fienden ändå. Ett exempel på det är just sjömålsroboten, som kan avlossas från 100 kilometers håll. Därefter kan det plan som avlossat roboten vända utan att bli utsatt för fientlig luftvärnseld. Ett annat exempel på utvecklingen är bomber som kan styras mot laserutmärkta mål av soldater på marken. Där ställer man heller inte samma våldsamma krav på vapenbäraren, men man får en god precision i bombens träffsannolikhet utan att vapenbäraren behöver gå så nära motståndaren som man annars kunde tro.
Herr talman! Beträffande denna ramdiskussion skall vi väl undvika detaljer, eftersom detta om möjligt ännu mer kan förvirra den tekniskt sett redan något krångliga debatten. Men låt mig framhålla att vi i våra beräkningar utgår från de förhållanden som råder och säger att vi på en 12-årsperiod är beredda att satsa 600 miljoner på detta projekt, dvs. 50 miljoner om året i en budget på 15 000 milj.kr. Vi tycker att detta är möjligt. Många exempel visar att folkpartisterna med en klackspark varje dag i detta hus fattar beslut i utskotten, där man höjer ramarna med belopp som är avsevärt högre än det vi nu talar om. Det måste då vara så att försvarsministern utgår från mycket låga ramar, eftersom han inte kan acceptera denna lilla påplussning på den ram som vi utgår ifrån. Detta är utomordentligt viktigt. Varför kan inte folkpartiet tänka sig att klara av en satsning på försvaret som inte innebär en enda kronas ökning fram till 1982 utöver det vi redan beslutat om. Ökningen gäller ju tiden därefter. Varför kan man inte visa den försvarspolitiska ambitionen att se till att vi åtminstone skall få ett hälften så stort flygplan — ett flygplan som inte kan gå i överljudsfart men i alla fall i underljudsfart? Vi har dock fått fram en internationellt sett mycket fin teknik som kan komplettera så att säga dessa förluster på flygplanet. Det är en teknik som vi skulle kunna ha användning av på det civila området men som vi nu frånhänder oss genom att regeringen valt att driva flygindustrin ännu snabbare i botten än den annars skulle ha gjort.

Herr talman! När man ser den bild som försvarsministern visar över anslagen till försvaret får man en känsla av att försvarets kostnader stigit hela tiden. Bilden visar kostnaderna från 1958 fram till nuläget och ett antal år längre fram. Att över huvud taget visa denna bild och försöka få riksdagen att tro att den är rättvisande är märkligt. Bilden är uppgjord med användande av nettoprisindex, detta felaktiga index som används för att beskriva kostnadernas förändring när det gäller försvaret. Bilden visar t.ex. att år 1963, då försvaret hade en andel av bruttonationalprodukten på 4,2 96, skulle försvarets resurser vara betydligt lägre än i dag. Det är en helt felaktig bild. Såväl vår nuvarande som vår förre försvarsminister och jag har med gemensamma krafter och med stöd av utskottets vice ordförande kunnat visa hur man fram till nuläget nödgats minska antalet anställda och antalet kvalificerade förband av alla slag. Försvaret har fått mindre resurser. Ändå har försvaret ekonomiskt sett stora problem. Att försvarsministern ändå visar den här bilden som en rättvisande bild över vad försvaret enligt hans beräkning får i framtiden är beklämmande. Jag kan som försvarspolitiker över huvud taget inte uttrycka vad jag tänker om det. Den nivå som här visas som ram 2-nivå är den nivå som inom 20 år kommer att vara nere på 2 96 av BNP. Den nivå som på bilden visas som den högsta, ram 1, ligger under det värde mätt i BNP som vi i dag har.
Herr talman! Jag delar helt Per Peterssons uppfattning att vi inte har några möjligheter att ligga kvar på 0-nivån, vilket skulle innebära att vi förlängde nuvarande ram genom användandet av nettoprisindex. Vad det här är fråga om är ju hur stora ramhöjningar vi kan påräkna att få igenom i riksdagen 1982, 1987 och 1992, vilket presenterade skiss belyser. Om vi kunde få igenom höjningar till ram 1, skulle B3LA-systemet få plats. Men om man inte kommer längre än till ram 2, får B3LA-systemet inte plats. Det är där skillnaden mellan oss ligger.
Herr talman! Jag vill bara säga följande: Jag hoppas att försvarsministern fortfarande litar på överbefälhavaren. Han har sagt att vi på alla nivåer över ram 2 har utrymme för SK 38/A 38.

Herr talman! Debatten har kanske pågått litet för länge, och det är inte så mycket mer att säga. Jag har dock närmast begärt ordet för att få framföra några tankar kring flygplansfrågan, som är så viktig ur sysselsättningssynpunkt för Linköping och därmed också för regionalpolitiken i Östergötland. En överenskommelse har efter uppseendeväckande turer träffats mellan regeringen och socialdemokraterna, vilket har omvittnats här flera gånger i dag. Det skedde verkligen i elfte timmen och sedan uppgörelsen mellan mittenpartierna och försvarsministern praktiskt taget var klar. Vad överenskommelsen innebär är det litet svårt att uttala sig om. Jag skall inte gå in på det i detalj utan i stället hänvisa till vad Gunnar Björk i Gävle redan har sagt. Tillvägagångssättet är — som jag redan har nämnt — uppseendeväckande, men det är också utmanande mot en tidigare regeringspartner och kan tydas som att folkpartiet öppet vill bryta med centern och i stället etablera intensivare samarbete med socialdemokraterna. Det är förvånande att folkpartiregeringen vågar ta risken att sätta de Saabanställdas sysselsättning och trygghet i Linköping på spel så kort tid före ett val. Även om man är osäker på vad den träffade överenskommelsen innebär, står det tydligen klart att alla bedömare anser att överenskommelsen i alla fall innebär en successiv nedläggning av den svenska flygindustrin, inte omedelbart men på lång sikt. Först kommer neddragningar på utvecklingssidan, sedan på verkstadssidan. Om man inte kan skapa annan sysselsättning skulle detta innebära en katastrof för sysselsättningen i Linköping och i Östgötaregionen. Men hur skall detta ske? De personer som verkligen skulle kunna utveckla nya produkter skall ju först av alla bort. Dessutom ropar också andra områden efter alternativ sysselsättning utan att hitta någon sådan. Så enkelt är det nog inte. Det är lättare att tala om alternativ sysselsättning än att skapa den. Det kommer säkert framtiden att utvisa. Det är därför man på ansvarigt håll i Linköping är så besviken över den här uppgörelsen. Visserligen har socialdemokraterna — som inte sitter i ansvarsställning i kommunen — lovat de anställda att klara jobben vid Saab, om de får förtroendet vid höstens val. Hur det skall gå till vet jag inte, men vi har hört några förslag i dag. Det enklaste sättet att leva upp till ett sådant löfte hade varit att redan nu stödja centerns förslag och på så sätt hjälpa svensk flygindustri att leva vidare. I varje fall skulle förutsättningarna då ha varit mycket bättre. Inte ens ansvarskännande arbetare på Saab vill lägga ned den svenska flygindustrin — och man får väl förmoda att många av dem även är socialdemokrater. De slår helt klart vakt om sitt eget revir. De känner nu oro och otrygghet, eftersom de vet vad som krävs för att på sikt trygga sysselsättningen. Eftersom socialdemokraterna i sin tidning till första maj i Linköping garanterat sysselsättningen vid Saab, hoppas jag att de inte glömmer bort det löftet när de statliga utvecklingspengarna måste till för utvecklingen av t.ex. det planerade civila transportplanet ”Transporter” som har diskuterats tidigare i dag. Utvecklingskostnaderna härför klarar inte Saab ensamt. Därför är de här pengarna en av förutsättningarna för företaget att överleva. Så några ord om regeringens uppdrag till ÖB i april i år. Regeringen menar i detta sammanhang att förutsättningarna för en ny flygplansplattform skall utredas av ÖB. Därmed skulle frågan om ett nytt plan ändock inte vara helt avförd — och det är givetvis en liten ljusglimt i det här bedrövliga ärendet. I Linköping vill vi ändå se det här som en liten öppning. Den uppfattningen delas tydligen också av utskottet, som tycker att det är värdefullt att ÖB tar fram ett underlag, som närmare belyser frågeställningar som är centrala för luftförsvaret. Glöm då för all del inte bort Saab i sammanhanget! Saab bör få vara med om att utforma och utveckla den grundplattform som vid sekelskiftet skall gälla för flygvapnet. Och när det gäller skolflygplanet — beväpnat eller inte — bör de studier ÖB skall göra bedrivas på så bred bas som möjligt. Några utländska alternativ bör inte under några förhållanden få ifrågakomma. Detta skulle göra oss utlandsberoende, minska vår trovärdighet och verka negativt på vår handelsbalans. Det är också negativt för vår egen sysselsättning och för vår regionalpolitik. Varför skall vi ansvara för en eller annan stormakts sysselsättning och undergräva vår egen? Vid egen produktion går ju dessutom den största delen av kostnaderna tillbaka till den svenska statskassan. Se den här frågan nationellt! Det är av många anledningar nödvändigt. U-länderna behöver vårt stöd men inte i-länderna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3 av Erik Glimnér m.fl.